Herr talman! Jag har begärt ordet i anledning av en motion som jag har väckt tillsammans med några andra kammarledamöter, nr 1054, där vi hemställer »att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t måtte begära att de i motionerna påtalade problemen beaktas vid den fortsatta bearbetningen av bostadsrättskommitténs förslag». Anledningen till att jag står här i talarstolen är inte att jag vill tacka för att man har tillstyrkt motionen — tvärtom har motionen avstyrkts av tredje lagutskottet. Men jag kan uttala min tacksamhet över att utskottet i utlåtandet så utförligt har redovisat vad vi har anfört i motionen, även om utskottet till slut ändå inte funnit anledning att tillstyrka den. Jag delar inte lagutskottets uppfattning, att de som hyr lägenheter i andra hand har ett tillfredsställande besittningsskydd. När nu tredje lagutskottet inte har kostat på sig att tillstyrka motionen, kanske därför att jag har ställt ett yrkande om att man skall beakta vad vi har anfört i motionen, vill jag ändå hoppas att bostadsrättskommittén, som ännu inte har slutfört sitt arbete, skall ta upp de problem som vi har diskuterat i motionen. Jag tror man kan befara att behandlingen i olika hyresnämnder blir sådan att man inte kan vara helt säker på att skyddet för dem som hyr i andra hand blir tillräckligt. Jag inser det meningslösa i att ställa något yrkande mot ett enigt lagutskott, men jag hoppas att ledamoten av bostadsrättskommittén har någonting att tillägga utöver vad som har sagts i utlåtandet. Herr talman! Jag har som sagt inget yrkande.

Herr talman! Det är helt naturligt att jag har stora sympatier för fru Lindbergs motion, eftersom jag själv har undertecknat motionen. Jag vill också bestämt understryka att fru Lindberg inte är ute i onödan. Vi har fått ett utomordentligt fint besittningsskydd genom den nya hyreslagen, men i en lagstiftning finns det alltid luckor som man inte kunnat förutse, och här är en sådan lucka, som man önskar kan täppas till så snart som möjligt. Jag vill emellertid säga till fru Lindberg att i bostadsrättslagen, som kommer upp till behandling inom den närmaste tiden, besittningsskyddet har fått en uppläggning som i stort sett bör tillgodose fru Lindbergs önskemål. Skulle någonting klicka på den punkten, finns det ju möjlighet att då återkomma med en motion. Eftersom jag själv har deltagit i bostadsrättskommitténs arbete tror jag dock jag kan säga att lagen kommer att tillgodose fru Lindbergs krav, då ju möjligheterna att kasta ut sådana hyresgäster som det gäller här blir begränsade på ett annat sätt än enligt nuvarande lagstiftning. Vi får alltså genom bostadsrättslagen troligen det skydd som fru Lindberg har velat åstadkomma med sin motion.
Herr talman! Efter att ha hört den deklaration som herr Svenning här har lämnat anser jag att det inte alls var onödigt att jag tog mod till mig att mot ett enigt lagutskott, inte ställa ett yrkande men uttala en förhoppning om en positiv behandling i fortsättningen. Jag kommer att följa frågan med uppmärksamhet.

Herr talman! I egenskap av huvudmotionär vill jag begagna tillfället att uttrycka motionärernas stora tillfredsställelse med den behandling som denna motion har fått. Det är ju en mycket viktig fråga som tas upp där. Vi är särskilt tacksamma för att så många remissinstanser har fått yttra sig. Vi kan vil säga att vår motion är bifallen, kanske inte på det sätt vi själva tänkte oss, men realiter är den bifallen. Det är bara en sak jag skulle vilja kommentera och det är främst anledningen till att jag begärt ordet. Bland remissinstanserna befinner sig RLF. I sitt yttrande gör RLF gällande att kostnaderna inte så mycket hänfört sig till själva markpriserna som till det förhållandet att i dag kostnaderna för tekniska anordningar torde uppgå till 8 000— 10 000 kronor per tomt. Det tvivlar jag inte på, men jag talade i går kväll med en ledamot av byggnadsnämnden hemma och kom då in på dessa frågor. Därvid uppgav han att lägsta priset för en fritidstomt där — alltså i Östhammars skärgård — som han kände till var 18 000 kronor men att priserna i en hel del fall var 30 000—40 000 kronor. Det visar att det väl ändå finns stora vinstmarginaler, även om de tekniska anordningarna kostar 8 000—10.000 kronor. Herr talman! Jag har inget yrkande.

Herr talman! Den fråga om krav på undersökning av det ekonomiska resultatet av domänverkets skogsförvaltning som nu föreligger till behandling är ingen ny fråga. Det känner alla till. Den har varit föremål för behandling här åtskilliga gånger tidigare. Men när kravet nu upprepas är det lika aktuellt som det har varit tidigare. En sådan undersökning är lika berättigad som den har varit sedan lång tid tillbaka. Den egendom som förvaltas av domänverket, såväl skogarna som jordbruksegendomarna, är ju allas vår egendom. Det är klart att vi då har intresse av hur den förvaltas. Det råder en utbredd misstro mot den förvaltningen och det kan därför vara på sin plats att vi får till stånd en opartisk statlig utredning om det verkliga resultatet. Det är ganska svårt att förstå att man motsätter sig en sådan Vi har som sagt alla intresse av att få fram det verkliga resultatet. Om detta blir positivt är det ju bra, men blir det negativt får vi rätta till förhållandet. Under senare tid har det vid flera tillfällen krävts insyn i det privata näringslivet och då är det ju inkonsekvent att motsätta sig motsvarande översyn av statlig företagsamhet, som det här är fråga om. Vi bör kunna våga oss på det. Jag har frågat mig: Vad är det man är rädd för att visa inom den statliga förvaltningen av skogsoch jordbruksegendomarna? De siffror som redovisas av domänstyrelsen ger anledning till en viss förvåning. De är anmärkningsvärt låga, i varje fall om man jämför dem med motsvarande siffror vid privat förvaltning där såväl jordbrukssom skogsegendomarna lämnar en betydligt bättre avkastning. Nu säger man till domänverkets försvar att domänverket har vissa skogar i dåligt belägna områden. Det framhålles att administrationskostnaderna är höga och att man har särskilda sociala åtaganden som belastar domänverket. Jag vill ingalunda bestrida att det kan förhålla sig på det sättet, men även om man tar hänsyn till dessa från resultatmässig synpunkt negativa förhållanden blir det ekonomiska resultatet synnerligen klent. Det är för att utröna orsaken till detta som vi reservanter önskar den här översynen. Det är möjligt att vi genom en sådan skulle kunna få en acceptabel förklaring till de låga siffrorna. I annat fall tror jag att kritiken kommer att fortsätta även framdeles. Vi kräver ju av det privata näringslivet, i det här fallet det privata skogsoch jorbruket, att det åtminstone bör ge en normal förräntning av det investerade kapitalet. När vi beviljar rationaliseringslån till jordbruket kräver vi en viss förräntning, en s.k. normalförräntning, som beräknas vara ungefär 5 procent. Det redovisade investerade kapitalets förräntning då det gäller domänverkets tillgångar ligger avsevärt under den förräntning vi kräver av det privata näringslivet i fråga om jord och skog. Domänverkets kapitalförräntning utgör endast en bråkdel av denna. Därför var det litet förvånande när man tidigare i denna kammare, jag tror det var i fjol, begärde en översyn i syfte att öka statens skogsinnehav. Med dessa dåliga förräntningssiffror lockas man faktiskt inte att gå den vägen. Det hade från samhällsekonomisk synpunkt varit riktigare att i stället överföra statlig skog till privat drift, om man enbart skall se till ekonomin. Den statliga skogsförvaltningens dåliga resultat är anmärkningsvärt också därför att domänverket inte betalar statlig skatt. I fjol behandlade riksdagen som sagt vissa motioner som gick ut på en översyn i syfte att öka statens skogsinnehav. Riksdagen beslöt att överlämna motionerna till den arbetande skogspolitiska utredningen »för beaktande», som det hette. Enligt vår mening är det logiskt att också de motioner det nu gäller överlämnas till den utredningen för att tas i beaktande vid utarbetandet av det förslag om en eventuell ny skogspolitik som kan komma att framläggas. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till den vid jordbruksutskottets utlåtande nr 39 fogade reservationen.

Herr talman! 1968 års riksdag hade att pröva motioner av samma innebörd som de motioner vi nu behandlar, alltså 1: 55 och II: 63 samt I: 427 och II: 471, vari hemställes om en utredning rörande de statliga skogarnas lönsamhet och eventuella överförande till andra ägar kategorier. På jordbruksutskottets hemställan beslöt riksdagen då att motionerna inte skulle föranleda någon riksdagens åtgärd. Jordbruksutskottet finner inte nu att någon händelse inträffat som bör föranleda en omprövning av 1968 års riksdagsbeslut. Åren 1967 och 1968 redovisade domänverket blygsamma överskott på skogsbruket, i runda tal 5 respektive 10 miljoner kronor, tydligen orsakade av den svaga skogskonjunkturen under dessa år. För år 1968 redovisas däremot ett överskott på närmare 16 miljoner kronor. Jag vill framhålla att man inte enbart bör ta hänsyn till det statliga skogsbrukets driftresultat. Dess funktion som råvaruleverantör till industrin, dess sysselsättningsfrämjande effekt och de förmåner som det ger sina anställda bör också tas med i bedömningen. Det kan också i detta sammanhang erinras om att riksdagen föregående år behandlade ett par motioner om ägandeförhållandena inom skogsbruket. Bankoutskottet, som då hade att yttra sig över motionerna, framhöll bla. att skogspolitiska utredningen undersökte hur statsmakterna på lämpligaste sätt skulle medverka till en från samhällsekonomisk och social synpunkt sund utveckling av skogsbruket. Utredningens direktiv syntes utskottet ge utrymme för den uppfattningen att ägandeförhållandena inom skogsbruket inte skulle lägga hinder i vägen för ett rationellt utnyttjande av vårt lands skogsmark. På förslag av bankoutskottet beslöt riksdagen att överlämna motionerna till skogspolitiska utredningen. Bankoutskottet gav samtidigt som sin mening till känna vad utskottet anfört i sitt utlåtande. Med hänvisning till att frågan om ett rationellt bedrivet skogsbruk kommer att prövas av skogspolitiska utredningen och till vad jag här i övrigt anfört ber jag, herr talman, att få yrka bifall

Herr talman! Det är visserligen riktigt, såsom herr Johanson i Västervik sade, att domänverket förra året uppvisade en bättre förräntning och ett bättre driftresultat än ett par år tidigare, men det hjälper inte. Jag kan vara så vänlig att jag går tillbaka ända till 1964, när domänverket redovisade en vinst av ungefär 30 miljoner. För sexårsperioden därifrån fram till 1969 är medelresultatet ungefär 18 miljoner kronor per år i redovisad vinst. Eftersom det samlade taxeringsvärdet av jord och skog i statens ägo utgör ungefär 1,6 miljarder kronor, så kan herr Johanson själv räkna ur förräntningsprocenten. Om förräntningskravet hade varit 5 procent, liksom man kräver när det gäller investeringar i privat jordbruk och skog, skulle den redovisade vinsten ha varit flerdubbel mot vad den nu har varit och är.

Herr talman! Staten har skogar som ligger ovanför vad man brukar kalla skogsgränsen. Att dessa skogar ger dålig räntabilitet är väl naturligt. Sedan vill jag säga till herr Hansson i Skegrie att det finns ju statsrevisorer som granskar den statliga verksamheten. Om den inte sköts på ett riktigt sätt, är det revisorernas skyldighet att göra de anmärkningar som kan vara befogade. Dessutom kommer skogspolitiska utred ningen, enligt vad jag kan förstå, att pröva dessa frågor, även om vi inte nu beslutar att överlämna motionerna till utredningen.

Herr talman! Det torde vara ett utbrett intresse — tillika ett uttryck av lojalitet — att allmänt ägda och drivna företag ger en lönsamhet, som motsvarar vad ett enskilt företag inom liknande område kan ge. Bland de statliga företagen är det speciellt från dem som sysslar med statens skogsdrift, domänverket, som en bättre lönsamhet kunde förväntas. Trots generösa förräntningsberäkningar och trots att statlig skatt ej erlägges etc., har emellertid domänverkets lönsamhet och redovisade överskott under en följd av år varit ganska obetydliga i förhållande till det enskilda skogsbruket. I statsbudgeten för innevarande budgetår har endast upptagits 6 miljoner kronor såsom inkomst från statens skogsinnehav. Med beaktande av att staten innehar 25 procent av den totala skogsarealen, fördelade på hela landet, inte bara Norrland utan i ganska stor utsträckning också Sydoch Mellansverige, är detta en märkligt låg summa. Resultatet markeras ytterligare i negativ riktning, om man tar hänsyn till de förmåner som — det har omnämnts tidigare — domänverket har i förhållande till det privata skogsbruket. Den inkomstredovisning som föreligger från landets enskilda skogsföretag utgör vid jämförelse med motsvarande redovisning från domänverket en klar motivering för ett bifall till den reservation som är fogad till jordbruksutskottets utlåtande nr 39. Jag vill anföra några få exempel som ger belägg för detta. År 1964 redovisade domänverket en vinst på 30,7 miljoner kronor. Det är den största redovisade vinsten från senare tid. De enskilda skogsföretagen redovisade samma år 892 miljoner kro nor. 1965 var motsvarande siffror 27,9 respektive 867 miljoner kronor. 1967 var ett speciellt dåligt konjunkturår. Domänverket redovisade 5,1 miljoner kronor i vinst men de enskilda trots detta 3868 miljoner kronor. Siffrorna för 1968 var 10,2 respektive 769 miljoner kronor. För innevarande budgetår beräknas som sagt 6 miljoner kronor i vinst för domänverket. De enskilda skogsföretagen redovisade för 1969 772 miljoner och beräknar för 1970 att vinsten skall bli sammanlagt 873 miljoner kronor. Med de enskilda skogsföretagen menas bondeskogsbruket till 50 procent och bolagsskog till 23 procent av landets skogsareal. Man kan sålunda konstatera en mycket större vinst för det enskilda skogsbruket i förhållande till statens. För jämförelsens skull har jag omräknat siffrorna från 1968, då det enskilda skogsbruket gav en nettovinst av 706 miljoner kronor. Det betyder att statens skogar, för att vinsten skulle vara likvärdig, skulle avkasta 235 miljoner kronor. Den verkliga vinsten var som bekant 10,2 miljoner kronor. Det är inte här fråga om någon attack mot domänverket ideologiskt sett. Frågan gäller näringslivets effektivitet och möjligheter att hävda sig i den internationella konkurrensen för att skapa en välståndsutveckling i vårt land. Den företagsform som under lika villkor når det bästa resultatet bör också väljas. Ett statligt företag som inom sitt område uppvisar större effektivitet än ett enskilt eller ett kooperativt bör också givetvis finnas kvar. Men när man vet att statens skogar — som i dessa fall år efter år ger en sådan obetydlig vinst i förhållande till de enskilda skogarna torde det vara lika viktigt att välja den mest vinstgivande företagsformen, alltså den enskilda. EmeHertid begärs i motionerna inte något annat än att riksdagen hos Kungl. Maj:t skall hemställa om utredning om de statliga skogarnas lönsamhet och eventuella försäljning. Det torde vara ett allmänt samhällsintresse att en sådan utredning genomförs i akt och mening att få till stånd högsta möjliga aktivitet i denna del av vårt näringsliv. Därför ber jag, herr talman, att få yrka bifall till den reservation som är fogad till jordbruksutskottets utlåtande.

Herr talman! Det är ett yttrande av herr Johanson i Västervik som jag inte vill låta stå oemotsagt. Herr Johanson i Västervik sade att skogspolitiska utredningen ändock kommer att få syssla med denna fråga, oavsett om riksdagen bifaller reservationen eller inte. Men det går knappast, herr Johanson i Västervik, att ur direktiven för skogspolitiska utredningen utläsa att den skall syssla med dessa saker, om den inte direkt får en rekommendation av riksdagen att göra det. Det är väl ändå riktigare, när vi har en utredning som sysslar med skogspolitiken, att den får ta hand om denna fråga än att frågan överlämnas till riksdagsrevisorerna, som dock är en betydligt mindre institution och som kanske inte har de resurser som en statlig utredning har. En statlig utredning på detta område bör ju kunna lämna de uppgifter som behövs för att bevisa vad som är riktigt eller inte i denna sak.

Herr talman! Som en av motionärerna vill jag gärna i all korthet säga några ord i denna fråga. Då jag dessutom bor endast ett par kilometer från Smålands Taberg har jag haft goda möjligheter att följa ansträngningarna att skydda berget. Samtliga remissinstanser är Överens med oss motionärer om att naturvårdsintressena vid Smålands Taberg skall beaktas. Särskilt tungt väger naturvårdsverkets yttrande. Verket, som erhållit särskilt uppdrag av Kungl. Maj:t att följa utvecklingen rörande skydd för Smålands Tabergs naturvärden och inkomma med förslag till bergets skydd, framhåller att detta är ett naturvårdsobjekt av riksintresse och avser att åstadkomma ett varaktigt skydd för Taberg. Länsstyrelsen i Jönköpings län, som nedlagt stora ansträngningar på att söka bevara berget, framhåller bl.a. att man för närvarande överväger frågan om att avsätta det som naturvårdsreservat. Jordbruksutskottet har visat stort intresse för Tabergsfrågan. Det har företagit besök vid Taberg och kunnat förvissa sig om att berget är värt att räddas. Utskottet framhåller också i sitt utlåtande, att naturen vid Smålands Taberg är sådan att det är angeläget att skydda området, och anser att det finns goda utsikter härtill. Utskottet föreslår att motionerna och remissyttrandena överlämnas till den nyligen tillsatta naturvårdskommittén, som har i uppdrag att överse naturvårdslagen. Jag vill gärna uttala min tillfredsställelse över behandlingen av denna fråga och hoppas att de åtgärder som utskottet har föreslagit skall leda till ett varaktigt skydd för Smålands Taberg. Det är mycket angeläget att åtgärder vidtas, ty det är, som sagt, ett riksintresse att skydda Taberg med dess oskattbara och säregna natur. Herr talman! Jag har inget annat yrkande än utskottet, vars hemställan jag yrkar bifall till.

Herr talman! I detta ärende väckte herr Johansson i Skärstad och jag en motion en av de första dagarna i januari. Motionen var föranledd av ett uttalande från dem som har brytningsrätten i Smålands Taberg. I en intervju i Dagens Nyheter i slutet av förra året talade de om att upptäckten av vanadin i Taberg gjorde brytningen ekonomiskt lönande. Inför hotet att Smålands Taberg skulle kunna utplånas genom att en ny brytningsprocess påbörjades väckte vi vår motion. I det uttalande som jag har åberopat sägs att brytningen skulle bli lönande i dagbrott. Man säger också att man skulle kunna bryta ned hela bergformationen även om detta skulle ta lång tid. Smålands Taberg är ett mycket unikt naturmonument för hela södra Sverige, och därför har det i den inventering som under det gångna året har gjorts i landet tagits upp som ett riksobjekt. Vi har därför med mycket stor tillfredsställelse konstaterat att jordbruksutskottet har haft en positiv inställning vid sin behandling av denna fråga. I motionen hade vi begärt en utredning, men enligt utskottsutlåtandet finns det redan sakkunniga tillsatta med uppdrag att överse naturvårdslagen. Under sådana förhållanden är det naturligt, herr talman, att vi motionärer är nöjda med den skrivning som utskottsutlåtandet fått. Därför har jag heller inget särskilt yrkande, utan hemställer om bifall till jordbruksutskottets förslag.
Herr talman! Eftersom ingenting har framkommit utöver vad som står att läsa i utskottets utlåtande genom vad som här anförts av de båda talarna, ber jag endast att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! I motionerna I: 968 och II: 1144 hemställes, att riksdagen i anslutning till propositionen om förbud mot rasdiskriminering beslutar om förbud mot könsdiskriminering på den svenska arbetsmarknaden. Första lagutskottet, som behandlade propositionen i maj månad, avstyrkte motionerna med motiveringen att allmänna beredningsutskottet senare hade att handlägga ett flertal motioner, som rör åtgärder mot könsdiskriminering.

Deklarationen om avskaffande av diskriminering mot kvinnor antogs av FN:s generalförsamling 1967. Men könsdiskriminering förekommer ännu även i Sverige, och det är kvinnorna som utsättes för denna diskriminering. Principen om jämlikhet mellan män och kvinnor på arbetsmarknaden har fastslagits. Formellt föreligger alltså likställighet mellan kvinnor och män beträffande löneoch <anställningsvillkor m.m., men verkligheten följer inte principerna. Vi kan dra oss till minnes låglöneutredningens skrämmande siffror när det gällde kvinnornas andel i de lägst betalda grupperna. Man har flera gånger under hösten nämnt dessa siffror i denna talarstol. Och hur är det egentligen med kvinnornas möjlighet till befordran? På såväl de statliga och kommunala som de privata anställningslistorna återfinns mycket få kvinnor som innehavare av topptjänster. I år får LO:s stora förhandlingsdelegation för första gången en kvinna bland medlemmarna. Hon blir givetvis den enda kvinnan i de centrala förhandlingarna, och detta när man nu skall, så som man hoppas på allvar, ta itu med förhållandena inom låglönegrupperna, där kvinnorna utgör flertalet. I SAF:s delegation sitter 35 män!

Vi skall heller inte glömma, att vi har en ökad invandring av utländsk arbetskraft och att de kvinnorna verkligen skulle få ett behövligt stöd i en sådan lagstiftning. För statliga myndigheter gäller att annonsering och rekrytering av bara manlig eller bara kvinnlig arbetskraft är förbjuden. Samma krav borde kunna ställas på kommunala och enskilda arbetsgivare. Jag roade mig i går kväll med att läsa en enda annonssida i en av våra dagstidningar. Och vilka annonser fann jag där? >Kvinnliga kontorister sökes», »Manlig konstruktör», »Kvinnlig medarbetare i serviceyrke — deltidstjänst>, >Manlig ingenjör> — helst med civilingenjörsexamen givetvis, >Kvinnligt kontorsbiträde>. Ja, så skulle jag kunna fortsätta spalt upp och spalt ned — det ger en bild av hur man enligt gamla fördomar fortfarande fördelar yrkena på de olika könen. Ett rederis befälslista med antal anställda befattningshavare kom för en tid sedan i min hand. Framför en och annan telegrafist och kanske även steward hade man ritat en stjärna, och i en not nedtill stod det: Obs! De med stjärna markerade kvinnliga! I USA finns en lag mot rasdiskriminering. Den lagen innehåller också en lag mot könsdiskriminering på arbetsmarknaden. En kommission övervakar att lagen efterlevs, och i första hand söker man lösa problemen genom förlikningsförhandlingar. Jag tror inte alls att det skulle stöta på så stora svårigheter som utskottet vill framhålla vare sig att utforma eller att upprätthålla en så dan lagstiftning som motionärerna begär. Lagstiftningen skulle i stället bli en stor reform för rättvisa åt kvinnorna. Därmed, herr talman, yrkar jag bifall till den reservation som fogats till allmänna beredningsutskottets utlåtande nr 56.

Herr talman! Det svenska samhället är i dag långt ifrån målet jämlikhet mellan män och kvinnor. Naturligtvis kan man, som allmänna beredningsutskottet, säga att utvecklingen går i rätt riktning; det gör den nog på många områden. Men när den går mycket långsamt har man all anledning att överväga ytterligare åtgärder utöver dem som hittills har prövats. Vår arbetsmarknad är i mycket stor utsträckning uppdelad i manliga och kvinnliga yrken, som fru Freenkel visade. De kvinnliga yrkena ger i regel sämre betalt, sämre status, mindre inflytande, sämre framtidsmöjligheter och har inte sällan karaktären av underordnade och uppassande befattningar i förhållande till de manliga yrkesutövarna inom samma område. Vi vet också att denna uppdelning inte motsvaras av skillnader i personlig lämplighet. Det oroande är, att även morgondagens arbetsmarknad kommer att till mycket stor del vara uppdelad på samma sätt, om man får döma av ungdomens val av yrke och studievägar. Detta beror naturligtvis i stor utsträckning på attityder och fördomar, men jag tror också att det beror på att man, när man väljer yrke, utgår från en bedömning av den behandling man kan vänta sig på arbetsmarknaden. Om man kan vänta sig diskriminering, försvårar det naturligtvis ett okonventionellt yrkesval som kanske skulle passa bättre för individen i fråga. Staten får inte diskriminera, men inget hindrar att kommuner, organisationer och enskilda arbetsgivare gör det, och den möjligheten utnyttjas som bekant mycket flitigt. Fru Frankel har redan gett många exempel på det genom att citera tidningarnas platsannonser. Min slutsats av dessa perspektiv är, att ytterligare åtgärder behövs, utöver dem som redan vidtas eller är beslutade. Man kan inte slå sig till ro — som utskottet tycks göra — med att hänvisa till att >en utveckling pågår som ... bör kunna i väsentliga avseenden tillgodose motionärernas allmänna syfte», dvs. att skapa jämlikhet mellan män och kvinnor. Om utskottets ordförande ursäktar, skulle jag nog vilja säga att detta är ett häpnadsväckande lättsinnigt uttalande. Man kan då invända: Vad får en lagstiftning för effekt? Ja, det är svårt att bedöma — en effekt vore att den påtagliga könsdiskrimineringen i platsannonserna skulle försvinna. Det är självfallet svårare att kontrollera att arbetsgivaren vid anställningen bara tar hänsyn till individuell lämplighet och inte till t.ex. kön. Men får man sökande av båda könen, ökar ändå sannolikheten för att det sker, i jämförelse med om man redan vid annonseringen sållar bort en stor grupp.

Man får inte heller bortse från den idealbildande inverkan som en Jlagstiftning kan få. Denna synpunkt framhölls i första lagutskottets utlåtande i våras om förslaget till lag mot rasdis kriminering. I utlåtandet heter det: >För en skärpt lagstiftning talar också att ett längre gående straffrättsligt förbud mot yttringar av rasdiskriminering än det vi nu har bör kunna få inte bara betydelse för de enskilda fall, i vilka det kan tillämpas, utan också en normbildande verkan på näraliggande områden.» Även i det fallet kan samma resonemang tillämpas på en lag mot könsdiskriminering. Blotta medvetandet om en sådan lags existens skulle utgöra ett stöd åt dem som arbetar för att få bort diskriminering. Speciellt tror jag att företag i vårt samhälle, där diskriminering och könsfördomar i allmänhet står lågt i kurs i den allmänna debatten, skulle dra sig för att utsätta sig för risken av den dåliga reklam, som ett offentliggörande av en anmälan om könsdiskriminering vid anställningsförfarandet skulle innebära. Man borde inte vara främmande för att studera den lagstiftning mot diskriminering på arbetsmarknaden som finns på andra håll, till exempel i USA. Lagstiftningen där kom till för att i första hand motverka rasdiskriminering, men den innebär också förbud mot diskriminering på grund av kön, religion, och etnisk grupptillhörighet. Den som anser sig diskriminerad kan där lämna in en anmälan till en kommission, som gör utredning av fallet och avger ett utlåtande. Man kan sedan försöka nå förlikning eller i sista hand vända sig till en allmän domstol. Ungefär 12 000 anmälningar får denna kommission in varje år, varav en fjärdedel avser könsdiskriminering. Lagen har också utgjort underlag för ingripande mot könsdiskriminerande platsannonser, mot vägran att anställa kvinnor i vissa tyngre arbeten och mot avskedanden av kvinnor som fått barn. Det är inte heller tillåtet att diskriminera enskilda kvinnliga sökande med hänvisning till att kvinnlig arbetskraft i allmänhet skulle ha högre sjukfrån varo, någonting som f.ö. ofta påstås men som det sällan finns ordentligt belägg för. Lagen har också använts för att förhindra att kvinnor avskedas för att de gifter sig; man avskedar ju inte män för att de gifter sig. Jag är medveten om att denna lagstiftning och dess tillämpning ännu är behäftad med vissa problem. Bland dem som arbetar för rättvisa åt kvinnorna och med rasfrågorna i USA fäster man måhända större förhoppningar vid den lag som föreskriver, att en bestämmelse mot diskriminering skall tas in i avtal som träffas, när federala myndigheter beställer varor eller tjänster av enskilda företag. Även en sådan lagstiftning borde kunna övervägas i Sverige. Jag vill påminna om att Europarådet i en resolution den 22 januari i år enhälligt beslöt rekommendera medlemsländerna att avskaffa en rad former av diskriminering, bl.a. könsdiskriminering. Där står i punkterna 108 och 110 att medlemsstaterna bör påskynda utvecklingen mot rättvis behandling av kvinnliga arbetare, trots de praktiska och ekonomiska problem som kan finnas för ögonblicket. Där påpekas att statsägda företag och offentliga myndigheter kan föregå med särskilt gott exempel, och att paragrafer som förbjuder könsdiskriminering kan sättas in i sådana företags kontrakt med privatägda företag. Ett sätt för Sverige att uppfylla förpliktelserna i denna konvention vore att sätta i gång arbetet på en lagstiftning mot könsdiskriminering. Utskottet anser emellertid att vi kan slå oss till ro och överlåta den här frågan åt arbetsmarknadens parter. Jag vill inte alls bestrida att parterna kan ha ambitionen att ta itu med könsdiskrimineringen.

En lagstiftning mot könsdiskriminering kan knappast ställa till några svårigheter för parterna. Snarare skulle den vara ett stöd när man t.ex. gentemot enskilda företag vill hävda principen om jämlikhet. Det är inte så lätt för arbetsmarknadsorganisationerna att utan stöd av en iag förhindra diskriminering av arbetssökande i det enskilda fallet. Det förs just nu en ganska förvirrad debatt om angelägenheten av att avskaffa § 32 i Arbetsgivareföreningens stadgar. Riksdagen får inom kort behandla motioner med det syftet. Visst är 8 32 föråldrad och bör bort. Men vad man förbiser, när man kräver avskaffande av denna paragraf, är att denna åtgärd i och för sig inte löser några problem. Arbetsgivarens rätt att fritt antaga och avskeda arbetskraft samt leda och fördela arbetet kvarstår även om denna paragraf i — Arbetsgivareföreningens stadgar avskaffas — den kvarstår ända tills man genom <lagstiftning, eller eventuellt kompletterande avtal, inskränker denna arbetsgivarens rätt. En lag mot obefogad uppsägning vore en sådan motiverad inskränkning. En lag mot könsdiskriminering vore en annan. De som stormar mot 8 32 har alltså all anledning att stöda kravet i reservationen. Låt mig till slut läsa upp ett avsnitt ur första lagutskottets utlåtande nr 41 år 1970. Där säger utskottet med anledning av ett förslag om förbud mot rasdiskriminering på arbetsmarknaden: »Utskottet har uppfattningen att man för närvarande bör avstå från lagstift ning mot rasdiskriminering på arbetsmarknaden. — — — Utskottet vill emellertid understryka att, om en påtaglig tendens till rasdiskriminering skulle visa sig i arbetslivet och arbetsmarknadens parter inte skulle kunna bemästra svårigheterna på ett tillfredsställande sätt, man måste överväga att ingripa med lagstiftningsåtgärder.»> Herr talman! Låt mig läsa sista meningen ur detta citat en gång till men med ändring av ett ord: » Utskottet vill emellertid understryka att, om en påtaglig tendens till könsdiskriminering skulle visa sig i arbetslivet och arbetsmarknadens parter inte skulle kunna bemästra svårigheterna på ett tillfredsställande sätt, man måste överväga att ingripa med lagstiftningsåtgärder.» Är vi inte där i dag? Jo, det är vi obestridligen. I konsekvens härmed borde det inte vara svårt för dem, som i våras anslöt sig till första lagutskottets utlåtande, att nu rösta för reservationen. En lag mot könsdiskriminering kan vara ett användbart instrument i arbetet för jämlikhet mellan män och kvinnor. En sådan lag står inte i motsatsställning till de andra angelägna åtgärder som utskottet nämner. Jag skulle därför vilja hemställa till kammarens ledamöter att överväga, om ni inte kan rösta för reservationen, trots att i utskottet bara ledamöter från två partier står bakom den. Om man i dag inte ens vill vara med om att starta förberedelserna för en lagstiftning, riskerar vi att jämlikhetsmålet skjuts ytterligare längre framåt i tiden.

Herr talman! Låt mig säga att den upplysning som gavs — jag tror att det var av fru Fraenkel — som ett exempel på hur svårt det samhälle är som vi lever i, nämligen att det aldrig tidigare hade varit någon kvinna med i LO:s förhandlingsdelegation var fel aktig. Det har det — men en i stöten, och det säger väl någonting om att det fortfarande sker en mycket snäv bedömning av vad kvinnor bör användas till. Det är vi fullt medvetna om. Men det som i motionen föreslås är, att vi skall införa en lagstiftning mot könsdiskriminering på samma sätt som vi införde en lagstiftning ganska nyligen mot rasdiskriminering. Vid det tillfället var också frågan uppe om lagstiftning mot könsdiskriminering, och den avvisades då av kammaren. De frågor som här särskilt har tagits upp av dem, som talar för en lagstiltning, berör i hög grad kvinnans ställning på arbetsmarknaden; I den lagstiftning som vi antagit. mot rasdiskriminering undantogs just frågor rörande arbetsmarknaden. När vi har argumenterat mot en lagstiftning, har vi visat på att det som skulle motivera en lagstiftning ändrats på en rad punkter ganska ordentligt under de senaste åren. Vi har pekat på åtgärder som vidtagits mot könsdiskriminering när det gäller lönefrågan. I första hand är det ju ett låglöneproblem, som avslöjar, att kvinnan är diskriminerad. Den stora ' diskrimineringen är, att det finns grupper, som gör en full arbetsdag men likväl har en mycket låg lön, och dessa grupper hamnar kvinnorna i. : Vi har också pekat på att familjerätten håller på att göras om och att man har därvid som målsättning, att kvinna och man skall ha samma positioner. På <socialförsäkringsområdet har man, när det gäller sjukförsäkring, gått in för likställighet mellan man och kvinna, och pensionsförsäkringsutredningen har ett särskilt tilläggsuppdrag att se till att män och kvinnor behandlas på samma sätt i pensionslagstiftningen. Vi har vidare pekat på att det är förbjudet för statliga företag att annonsera vissa platser som kvinnliga eller manliga, och vi har framhållit att JO har ingripit mycket bestämt vid ett par tillfällen. Vi har påtalat, att en utredning undersöker möjligheterna att i skolundervisningen ta upp frågan om könsdiskrimineringen. Vid en genomgång av skolböckerna har man vidare sökt påvisa snedvriden text, som anger mycket bestämda könsroller för kvinnor och män. Allt detta är konkreta ting, som det steg för steg har gått att ingripa mot. Herr Romanus talar om sitt idealland, USA, som också i detta fall skulle ha löst problemet bättre. Men han övertygar mig inte, även om han framhåller, att USA har infört en lagstiftning mot könsdiskriminering. Det yttrande om kvinnors och mäns ställning, som vårt land avlät till FN för några år sedan, lär vara det mest avancerade yttrandet i detta avseende i världen. Det anknöt till antagna reformer och till pågående utredningar. Jag tror inte, att vi behöver se våra konkreta åtgärder såsom sämre än dem USA har vidtagit i sin allmänna politik, när det gäller kvinnornas roll. Men därifrån till att säga att män och kvinnor har samma möjligheter i dag är ett långt steg. Jag tror inte att en lagstiftning skulle kunna bli det verksamma medel, som motionärerna och reservanterna tror.

Det allmänna arbete, som sker i radikal anda för att skapa jämlikhet, är alltså det bästa sättet att komma fram till jämlikhet mellan män och kvinnor. En lagstiftning mot könsdiskriminering är enligt min mening mycket svår att utforma och vilken utformning den än får tror jag, att det skulle bli svårt att tillämpa den på ett riktigt sätt. Det är med denna motivering vi har avstyrkt motionerna om en särskild lagstiftning mot könsdiskriminering. Vi tror inte, att man, hur man än lagstiftar, lagstiftar in lika många män och kvinnor i riksdagen eller i olika styrelser. Men vi hoppas, att den verkliga omdaning, som håller på att ske och som bl.a. startar genom att man i skolan; får en undervisning inriktad på likställighet, skall kunna leda till att kvinnorna kommer i en bättre position, än de har i dag. Jag kan försäkra de folkpartister som här har varit uppe att vare sig en kvinna är socialdemokrat, högerman eller folkpartist är hon som kvinna lika diskriminerad. Det finns i dag ingen som helst fristad inom något parti för kvinnor, om de vill nå jämlikhet. När utskottet avvisar lagstiftning såsom verkningslös, har vi därmed inte förnekat det riktiga i påståendet att kvinnorna i Sverige i dag, liksom överallt annorstädes, är diskriminerade.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

Herr talman! Fru Eriksson i Stockholm och jag är rörande eniga på de flesta punkter. Jag håller med henne om att vi måste skapa en allmän jämlikhet för att det skall kunna bli verklig jämlikhet mellan könen. Men jag vill påpeka, att vi i folkpartiet absolut inte vill vara med om någon lagstiftning om att det skall vara hälften kvinnor och hälften män i riksdagen. Vi har över huvud taget motsatt oss allt vad kvotering heter, även när det t.ex. gäller utbildning. Alla de här åtgärderna som såväl ut skottet som fru Eriksson påpekar görs är bra, men utvecklingen går för långsamt. Därför vill vi nu ha en utredning om lagstiftning. Jag erinrar i det sammanhanget om att precis samma argument mot en lagstiftning framfördes innan vi fick behörighetslagen, men till slut fick vi alltså en lagstiftning även på det området.

Herr talman! Utskottets ordförande presterade ett ganska halvhjärtat försvar för uskottets utlåtande, och det håller jag henne räkning för. Det kan inge oss motionärer ett visst hopp inför framtiden — jag kan försäkra att vi tänker återkomma. USA är verkligen inte något idealland för mig, fru Eriksson. Men om de gör något vettigt i USA anser jag inte att vi bör känna oss förhindrade att ta efter det. Så mycket dumheter som vi annars tar efter USA kunde det ju vara bra att som omväxling ta efter något som är förnuftigt. Vidare sade fru Eriksson i Stockholm att hon inte tror att en lagstiftning på detta område skulle få någon större effekt. Det är svårt att bedöma den saken. Men om vi på något område känner ett starkt behov av åtgärder, och om sådana åtgärder har börjat användas på andra håll, varför då inte undersöka om de kan få effekt också här i Sverige — i stället för att bara avfärda dem på några rader? Vi har ju nu den situationen här i landet att staten inte får diskriminera vid anställning av människor, ty där finns det entydiga lagregler, men kommunala och enskilda arbetsgivare och organisationer får göra det. Om man vill ställa sociala krav på arbetsgivarna, är väl detta ett område där kraven borde vara desamma på enskilda arbetsgivare som på staten. Det är också egendomligt, tycker jag, att vi har en lagstiftning mot rasdiskriminering men inte kan tänka oss en lag mot könsdiskriminering, som ju ändå här i Sverige är ett större problem i dag.

Herr talman! Motionsparet I: 436 och II: 478 behandlar vårddemokratin och frågan om utredning beträffande inrättande av en vårdombudsmannainstitution. Med vårddemokrati menas, att alla skall behandlas lika på ett sjukhus oavsett kön, status i samhället, utbildning, ålder och bostadsort. Personal och patienter skall ha möjligheter till inflytande vid sjukhuset, båda kategorierna skall kunna påverka sin arbetsrespektive vårdsituation, och det skall finnas mänsklig kontakt mellan patient och personal. En perfekt teknisk och medicinsk skötsel är viktig, men den personliga kontakten och omvårdnaden om människan är minst lika viktig och helt enkelt en förutsättning för att man skall kunna bli frisk. Är sjukvården omänsklig? Glömmer man bort att patienterna är individer, frågar en patient generaldirektör Rexed under rubriken »Det kom ett brev» i »Socialnytt». I sitt svar skisserar generaldirektören målsättningen för den framtida sjukvården, där patienten städse kommer att vara i centrum. Men vi har långt kvar tills den målsättningen är förverkligad. 1969 bildades Sveriges allmänna patientförening. När man läser dess manifest finner man att det är människor som anser sig förfördelade på något sätt, när de själva varit patienter som har sammanslutit sig till en förening, De har inte fått rättelse, och de har inte kunnat diskutera igenom sin situation med någon i ansvarig ställning. Det är bl.a. i sådana sammanhang, menar vi motionärer, som en regionalt placerad vårdombudsman skulle kunna träda till och vara till nytta. Patientföreningen pekar på att flera har klagat hos medicinalväsendets ansvarsnämnd. Men för det första har det tagit lång tid innan de där handlagda ärendena prövats, och för det andrahar de inte föranlett någon åtgärd. Utskottet anser, att när man i statsutskottet behandlat de motioner i vilka hemställts om ändring av instruktionen för socialstyrelsen så att lekmannainslaget förstärks i nämnden — och utskottet tror att motionerna skall bifallas — kommer också patienternas rättssäkerhet att tryggas. Men det blir fortfarande bara en nämnd. En vårdombudsman kunde säkert sålla bort en hel del ärenden som aldrig skulle behöva gå dit, och så kunde väntetiden för ärendenas handläggning förkortas. Många människor har en känsla av att rättstryggheten på vårdområdet inte är tillfredsställande. Det är nu nästan omöjligt för patienter att efter liden medicinsk skada få ekonomiskt vederlag. Motioner som gäller endast detta problem skall senare i höst behandlas av första lagutskottet. Samtliga remissinstanser för våra motioner instämmer i att det inte är som det skall vara för patienterna när det gäller vården, kontakten med de vårdande, informationen om deras egen situation och om rättssäkerheten. Samtliga talar om vad som görs och skall göras men avstyrker ändå motionerna — utom Kommunalförbundet som vill överlämna motionerna till socialutredningen för beaktande. En utredning om inrättande av en vårdombudsman kunde ju också ha samordnat alla de förslag och åtgärder som förbereds på olika håll och kanske även ha påskyndat förslagens förverkligande. I debatten framförs bl.a. sådana åsikter som att alla de här skisserade svårigheterna för patienterna kommer att bortfalla när vi om några år får tillräckligt med läkare, men jag tror att det ibland måste kopplas in någon annan person som inte är direkt ansvarig för patientens hälsotillstånd. Jag har hört att man på ett sjukhus i södra Sverige har anställt en jurist, som några dagar i veckan kommer till sjukhuset och med vilken patienterna kan diskutera sina problem. Den personen fungerar alltså i själva verket som en vårdombudsman. Herr talman! Jag har för dagen inget yrkande. Jag vill invänta de omtalade motionernas behandling i de andra utskotten, men det är troligt, att jag återkommer.

Herr talman! Herr Andersson i öÖörebro har frågat mig om jag vill medverka till en sådan ändring i 1 8 läkemedelsförordningen att patienter som behandlas för eksem kan få salvor, tubgas och gasbindor till nedsatt pris, om recept från läkare styrker att dessa varor behövs för vården. Salvor som säljs för att användas som läkemedel mot eksem faller under läkemedelsförordningen. De förbandsartiklar som herr Andersson räknar upp — gasbindor och tubgas — faller däremot utanför området för denna förordning. Syftet med läkemedelsförordningen är att läkemedlen skall ställas under samhällelig kontroll i fråga om tillverkning, import och handel. Läkemedelsområdet har i förordningen avgränsats så att läkemedelskontrollen sätts in på de medel där sådan kontroll verkligen är befogad. En sådan ändring att vanliga förbandsartiklar av det slag herr Andersson nämner förs in under den kontroll som är avsedd för läkemedel skulle bryta ramen för den nuvarande läkemedelslagstiftningen och bör inte komma i fråga.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Aspling för svaret. När man sitter med i en sjukvårdsstyrelse får man ofta ta del av fram ställningar om ekonomiskt bidrag från patienter med olika slags eksem, som de behöver salvor för. De patienterna är stora förbrukare av tubgas och gasbindor, vilket medför att kostnaderna härför under året blir ganska stora. Barn har också ofta eksem. Detta förorsakar mycket arbete för modern eller för den som sköter barnet i hemmet. Likaså har vi diabetiker med gangrän »cirkulationsrubbningar». Så småningom måste de kanske amputera ett ben, men intill dess har de stora besvär med den sårighet som alltid uppstår på det sjuka benet. Då använder de sårsalvor och tubgas. Det kan röra sig om 80—90 kronor i månaden. De patienter som har det mindre gott ställt ekonomiskt vänder sig till sjukvårdshuvudmannen och ber om hjälp. Vi får ofta ta emot sådana framställningar. Tillsammans kan det röra sig om ca 900 kronor om året. Jag vet mycket väl att gasväv och gasbindor inte faller under läkemedelsförordningen, och det är väl i och för sig alldeles riktigt. Jag menar inte att man skall få priset nedsatt på dessa artiklar för hushållsbruk så att säga. Men när vi nu strävar efter en överslussning till den öppna vården och hemsjukvården, och när det finns människor som är villiga att ta på sig uppgiften att vårda sina anhöriga i hemmet, så tycker jag att vi skulle kunna tillämpa en nedsättning av priset på dessa artiklar. Detta är en stor fråga, herr statsråd. Vi måste givetvis ha vissa principer i läkemedelsförordningen, som i många och långa stycken är generös, men just för diabetikerpatienter och för föräldrar med barn som lider av eksem och därför behöver sårsalvor — som inte faller under läkemedelsförordningen — och likaså för psoriasispatienter är detta ett stort ekonomiskt problem. De behöver hjälp. Det tycker jag också att de är värda, eftersom de tar på sig den besvärliga skötseln av sjukdomen i stället för att anlita sjukhus. Patienterna sköter om sin sjukdom under hela året, när de i stället kunde nonchalera den och lägga in sig på sjukhus två gånger om året med de kostnader som detta skulle innebära för sjukvårdshuvudmannen. I sådana fall tycker jag det skulle finnas möjligheter att ge patienterna dessa artiklar till nedsatt pris.
Herr talman! Herr Andersson i örebro har i sin fråga till mig varit inne på den linjen att de artiklar han nämner skall föras in under läkemedelsförordningen, Det är innehållet i hans fråga. Jag har i mitt svar pekat på att en sådan lösning skulle bryta ramen för den nuvarande läkemedelslagstiftningen och alltså inte bör komma i fråga. Herr Andersson gick i sina kommentarer också in på kostnaderna för ifrågavarande artiklar och på frågan om hur man skall kunna lindra dessa kostnader, exempelvis för eksempatienter. Detta spörsmål torde falla inom ramen för de frågor som en arbetsgrupp inom kanslihuset — den s.k. hjälpmedelsgruppen — för närvarande prövar, nämligen frågor om ersättning för visst förbrukningsmaterial som nu hör under reglerna om hjälpmedel för handikappade.
Herr talman! Jag skall bara helt kort konstatera att herr statsrådets replik till mig var mycket positiv — det var bra att få denna upplysning. Som jag sade tidigare rör det sig om avsevärda kostnader för patienterna. Det gäller framför allt tubgasen och gasbindorna för vilka kostnaderna kan uppgå till 800—900 kronor om året. Sårsalvorna är inte så dyra. Man tycker att patienterna skall ha möjlighet att få en skälig ersättning.

Herr talman! Herr Josefsson i Halmstad har frågat mig, om och i så fall när jag kommer att vidta åtgärd för ändring av statsbidragsbestämmelserna inom omsorgsområdet, innebärande bl.a. att statsbidrag kan komma att utgå till lönekostnaderna för lärare i träningsskola. Reglerna om statsbidrag till särskoleverksamheten kommer att ses över inom en arbetsgrupp med företrädare för bl.a. socialdepartementet, skolöverstyrelsen och Svenska landstingsförbundet. I avvaktan på resultatet av gruppens arbete kommer skolöverstyrelsen att för läsåret 1969/70 kunna betala ut statsbidrag motsvarande lönegrad U 6 till omsorgshuvudmännens lönekostnader för sådan lärare för träningsskola som genomgått utbildning vid speciallärarlinje på lärarhögskola. För alla övriga lärartjänster inom träningsskolan utgår redan statsbidrag.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Aspling för svaret, som jag är nöjd med. Svaret ger i vart fall en antydan om en provisorisk lösning i avvaktan på de resultat som den ifrågavarande arbetsgruppen kan komma fram till. Orsaken till att jag ställt frågan är att särskolechefen inom landstinget i mitt hemlän den 18 juni i år fick ett brev från skolöverstyrelsen med meddelande om att statsbidrag avseende löner till lärare för träningsskola för närvarande ej utgår. Detta gjorde oss en aning be kymrade, särskilt som vi hade räknat med att för 1970 få ett statsbidrag på ca 270 000 kronor. Vi hade redan fått statsbidrag för 1969, och skulle den tolkning som skolöverstyrelsen ger i sin skrivelse vara riktig, skulle vi eventuellt bli återbetalningsskyldiga: Vi har kalkylerat även för 1971. Nu får jag svaret att vi erhåller statsbidrag för år 1970. Det innebär — så tyder jag svaret — att det inte kan bli fråga om någon återbetalning för 1969, och sedan får vi se vad resultatet blir för 1971. Jag vet att Landstingsförbundet uppvaktade socialministern — och jag antar att det gäller även Kommunförbundet — den 10 september 1969 och överlämnade en omfattande PM som behandlar en rad frågor med anknytning till just omsorgsverksamheten. Vi har räknat med resultat på inte bara denna utan även andra punkter. Det har i varje fall förekommit viss tidsutdräkt, och när man då på detta sätt får en skrivelse från skolöverstyrelsen är det naturligt att man undrar vilken tolkning som skall vara den rätta. Jag tackar än en gång för svaret.

Herr talman! Herr Wikner har frågat justitieministern om säkerhetsbestämmelserna för nöjeslokaler är tillräckliga för att förhindra katastrofbränder m.m. och om efterlevnaden av dessa bestämmelser kontrolleras på ett tillfredsställande sätt. Eftersom frågan berör bl.a. brandoch byggnadstekniska spörsmål har den överlämnats till mig för besvarande. S.k. nöjeslokaler är — liksom över huvud taget samlingslokaler, vilket är det begrepp som används i nu aktuella författningar — underkastade bestämmelserna i byggnadsoch brandlagstiftningen. Genom föreskrifterna i byggnadsstadgan om byggnadslov och anvisningarna i »Svensk byggnorm 67» är sålunda sörjt för att nybyggnad och andra byggnadsåtgärder beträffande samlingslokaler sker i ett från brandsäkerhetssynpunkt fullt godtagbart utförande. Genom föreskrifterna i allmänna ordningsstadgan om tillståndstvång för bl.a. vissa nöjestillställningar kan vidare polismyndigheten förhindra tillställningar som skulle innebära olycksrisker. Brandstadgans bestämmelser om regelbunden och särskild brandsyn och eldstadsbrandsyn ger brandcehef och skorstensfejarmästare goda möjligheter att undersöka förhållanden som kan inverka på uppkomst och spridning av brand inom en viss anläggning. Skulle brister konstateras, kan åtgärder för att undanröja bristerna föreskrivas. I sådant fall sker alltid kontroll av att åtgärderna utförts. Med anledning av den svåra branden nyligen i en danslokal i Frankrike har statens brandinspektion den 6 november i år föreslagit samtliga länsstyrelser att besluta om särskild brandsyn i nöjeslokaler. Genom den extra kontroll en sådan brandsyn innebär kommer eventuella. bristfälligheter att kunna uppmärksammas och rättas till. Jag vill tilllägga att en sådan extra kontroll inte bör bli en engångsföreteelse.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Det som framför allt föranlett mig att ställa denna fråga är katastrofbranden i en danslokal utanför Grenoble i Frankrike, då 144 ungdomar innebrändes. Min av sikt har varit att förhållandena inom detta område i vårt land skulle särskilt uppmärksammas, så att de brister som eventuellt finns snabbt skulle kunna avhjälpas. Jag tror att det är många hundra föräldrar som efter denna brand känt oro för sina barn. Efter vad vi fått läsa och se i tidningarna förstår vi alla att detta var en fruktansvärd, onödig katastrof. En tidning skrev: »Det blev en begravningsceremoni som Frankrike inte upplevt sedan krigsårens massbegravningar. Tusentals förtvivlade, förgråtna föräldrar och syskon.» Enligt riksdagens upplysningstjänst gjorde Stockholms stads brandmyndigheter på kvällen den 4 november i år en stickprovsundersökning, som omfattade 17 restauranger och danssalonger, 11 ungdomsgårdar, 10 biografer, 4 bingolokaler och 2 teatrar i Stockholm. Jag är mycket tacksam för att denna undersökning kommit till stånd. Enligt initierade bedömare är detta stickprov representativt för förhållandena i stort i Stockholm. Vid undersökningen framkom det att av de 17 restaurangerna och danssalongerna hade sex en eller flera reservutgångar låsta. Fem hade hinder i utrymningsvägarna och endast en var helt utan anmärkning. Mot teatrarna riktades inga anmärkningar. Enligt en tidningsuppgift har ett diskotek i Dalarna fått order att upphöra med sin verksamhet, om man inte ordnar så att lokalerna blir mera utrymningsvänliga. Det var under pågående dans som brandcehefen konstaterade att diskotekets alla utrymningsvägar var blockerade. Jag tror säkert att det finns fler lokaler som inte fyller gällande föreskrifter. Den snabba produktutvecklingen inom plastoch textilindustrin av det material som används i inredningar medför stora risker. Enligt tidningsuppgifter förorsakades branden i Frankrike av en stol med syntetiskt stoppningsmaterial. Herr talman! Det är djupt beklagligt att så många ungdomar fick sätta livet till. Jag hoppas att vi i vårt land inte skall behöva uppleva något liknande. Min önskan är att vi eventuellt skall skärpa gällande regler och framför allt se till att de verkligen efterlevs. Jag ber än en gång att få tacka för svaret.

Herr talman! Herr Nygren har frågat mig, om jag kan ge besked om när förslag kan väntas om de planerade kraftverksbyggena i Ångermanälven, Umeälven och Skellefteälven och när byggnationerna kan påbörjas. I fråga om Ångermanälven beräknas förslag om utbyggnad av Stenkullaforsen föreligga tidigast hösten 1972, och byggnadsarbetena skulle kunna komma i gång 1973 eller 1974. Utbyggnad av Vojmån—Stalon i samma älv torde bli aktuell i mitten av 1970-talet. Vidare kan nämnas beträffande Ångermanälven att en komplettering av Nämforsens kraftstation med ett tredje aggregat pågår. Detta beräknas kunna tas i drift hösten 1973. Förslag om utbyggnad av Juktan i Umeälven beräknas föreligga hösten 1972, och bygget skulle kunna påbörjas 1973. Utbyggnad av Björkfors i samma älv torde bli aktuell i mitten av 1970 talet. Vad gäller utbyggnadsplanerna för Skellefteälven har statens vattenfallsverk i årets anslagsframställning föreslagit att Rebnisluspens kraftstation skall påbörjas under nästa budgetår. I älven pågår för närvarande utbyggnad av Bastusels kraftstation, som beräknas bli tagen i drift hösten 1972. I Vattenfalls planer för Skellefteälven ingår slutligen också tillbyggnad av stationerna Gallejaur och Vargfors med vardera ett aggregat mot slutet av 1970 talet. De utbyggnader jag nu nämnt beräknas ge en sammanlagd sysselsättning i de aktuella områdena motsvarande ca 4160 årsverken.
Herr talman! Jag ber att få tacka för det mycket positiva besked som statsrådet Wickman har lämnat. Det är ytterst värdefullt för Västerbottens län eftersom vi där i dag brottas med en mycket besvärande arbetslöshet. Det är, vågar jag säga, den svåraste vi har haft den här tiden under något år. I oktober månad hade vi 1990 arbetslösa; det är ungefär 300 fler än under motsvarande tid i fjol. Det bortfall som den planerade utbyggnaden av Vindelälven medförde har man hoppats skulle delvis kompenseras av de projekt som statsrådet Wickman nu har nämnt. Jag vill ge statsrådet Wickman ett erkännande för den snabbhet med vilken dessa projekt har arbetats fram. Jag är säker på att de kommer att bli av stor betydelse sysselsättningsmässigt eftersom de kraftverk som det här rör sig om ligger i Västerbottens inland där arbetslösheten är särskilt stor. Det kan också bli av stor betydelse av den anledningen att arbetena kommer att pågå under 1970-talet, och drygt hälften av de arbetslösa i dag är i de åldrarna att de behöver få sysselsättning ytterligare cirka tio år. Jag skulle till sist vilja fråga, om man inte i detta paket har räknat med att också ta in överledningen av överskottsvatten från Storlaisan till Skellefteälven varigenom man skulle kunna få en mycket kraftigt ökad effekt på flera redan utbyggda kraftverk. Det projektet skulle också kunna öka sysselsättningen i Västerbottens län.

Herr talman! Fru Ryding har frågat mig, om jag vill medverka till att långtradare och tyngre lastbilar obligatoriskt förses med sidoskydd för hjulen för att i någon mån medverka till att eliminera olycksfallsriskerna på våra landsvägar. Statens trafiksäkerhetsverk har i skrivelse till kommunikationsdepartementet anhållit om bemyndigande att meddela bestämmelser om såväl sidooch underkörningsskydd på lastbilar och släpvagnar som anordningar för att förhindra att andra trafikanter, främst cyklande och mopedåkare, kan komma in mellan dragbil och till denna kopplad släpvagn. Ärendet, som remissbehandlats, bereds för närvarande inom departementet.
Herr talman! Jag vill först tacka statsrådet Norling för svaret på min enkla fråga. Det är roligt att höra att något gjorts i detta sammanhang. Jag skulle dock önska att den begärda åtgärden bleve ett obligatorium icke bara för svenska bilar utan också för utländska bilar i Sverige. Utländska bilar får nu ofta köra in i Sverige utan att ens ha vanliga stänkskydd, som ju är obligatoriska på svenska bilar. Jag vill utöver vad som anförs i svaret framhålla att sidoskydd medför att mindre bilar i större utsträckning kan undgå att bli helt nedstänkta av stora fordon. Föraren av en på detta sätt nedstänkt bil blir för ett ögonblick helt blind i trafiken, innan vindrutetorkarna hunnit svepa över rutan. Detta ögonblick kan emellertid bli katastrofalt både för honom själv och för andra trafikanter. Också därför bör sådana stänkskydd bli obligatoriska. Jag tackar än en gång för svaret på min fråga och hoppas att de av mig begärda sidoskydden snarast blir obligatoriska.

Herr talman! Herr Eriksson i Bäckmora har frågat mig, om jag anser några åtgärder erforderliga för att garantera telefonabonnenter restitution vid för hög telefonräkning på grund av felaktiga samtalsmarkeringar. Debitering av automatiskt kopplade samtal grundar sig på antalet markeringar på den uppringande abonnentens samtalsmätare. Detta debiteringssystem, som med Kungl. Maj:ts medgivande används av televerket, tillämpas i de flesta länder med automatisk telefonirafik. Systemet innebär att samtalsmarkeringarna fortlöpande summeras och medger alltså inte att specifikation lämnas för de enskilda samtalen. Systemet är enkelt, billigt och driftsäkert och medför lägre telefonkostnader för den enskilde abonnenten än ett mer komplicerat system med samtalsverifikation. Televerket sänder ut ca 13 miljoner räkningar om året. Ungefär en halv procent av räkningarna föranleder klagomål eller förfrågningar. Av denna halva procent klaras mer än två tredjedelar upp redan vid första kontakten med televerket. De kvarstående klagomålen föranleder noggranna kontroller inom televerket, och om felaktiga samtalsdebiteringar har orsakat för hög telefonräkning får abonnenten restitution.
Herr talman! Jag ber att få tacka herr statsrådet för svaret på min fråga. Jag kan inte dela statsrådets mening att det system som nu tillämpas är helt felfritt och driftsäkert. Det har sedan automatisk samtalsmarkering genomfördes i vissa fall framförts klagomål från abonnenter på att samtalsräkningar sprungit upp till oförklarligt höga belopp. Det har för mig redovisats exempel, där telefonräkningens belopp faktiskt kunnat uppvisa en skillnad mellan två avläsningsperioder på hela 1000 kronor för vanliga hushållsabonnenter. Detta har skett — märk väl — utan att vederbörande fått rättelse eller: någon som helst restitution. Det har endast lämnats anstånd med betalningen i form av en uppdelning härav på flera perioder. Abonnenterna befinner sig i det besvärliga läget att sakna bevismaterial mot televerket vid misstanke om felaktiga samtalsdebiteringar, eftersom samtalsmätaren är placerad på telefonstationen. Även om man på goda grunder kan göra gällande att något fel måste ha inträffat, ty man kan ändå inte bortse ifrån att sådant. kan inträffa, har abonnenten mycket små möjligheter att bli trodd och vinna rättelse. Det har dess värre också visat sig att tekniska fel uppstått både på enskilda apparater och i hela automatiserade områden. Senast har detta varit fallet i Stockholm, enligt vad tidningarna berättat. Under sådana förhållanden måste abonnenten ha en självklar rätt att få nedsättning på krävda telefonavgifter. Det är mot den bakgrunden som jag frågat statsrådet vilka. garantier och vilka möjligheter abonnenterna har att vinna rättelse gentemot televerket i sådana fall. ER I de fall som redovisats för mig har televerket vägrat vidta ändring. Jag har personligen också erfarenhet av detta. Visserligen finns det möjlighet till kontroll av markeringsförbrukningen genom egna samtalsmätare som televerket tillhandahåller, men det blir en extra kostnad för abonnenten, dels en inträdesavgift' på 50 kronor och: dels en abonnemangsavgift om 10 kronor per kvartal. Till sist skulle jag faktiskt vilja ställa denna fråga till staåtsrådet: I vad mån har en sådan egen samtalsmätare något bevisvärde gentemot televerket i händelse de båda mätarna inte överensstämmer med varandra? Det skulle vara intressant att få veta detta.

Herr talman! Trots att televerkets utrustning för samtalsmätning kontinuerligt kontrolleras både med automatiska och manuella övervakningsanordningar kan fel i utrustningen självklart uppstå.

noggranna undersökningar. Man tittar alltså på ett fall av den typ och karaktär som herr Eriksson här tog upp, där man skulle ha konstaterat en överdebitering på upp emot 1000 kronor. Det är självklart att televerket i eget intresse måste ta reda på vad detta kan bero på. Jag är övertygad om att man då gör vad man skall göra, nämligen ser efter hur samtalsfrekvensen just från den abonnenten är under en längre period. Man måste då provköra den tekniska utrustningen hos abonnenten i fråga osv. Jag kan naturligtvis inte gå in på enskilda fall, men jag utgår ifrån de uppgifter som lämnats av televerket om hur man vanemässigt agerar vid anmärkningar av detta slag. Sedan vi blivit överens om att det måste kunna uppstå tekniska fel som man skall försöka komma till rätta med vill jag konstatera att justitieombudsmannen också granskat denna sak. Han har med anledning av vissa klagomål beträffande påstådda överdebiteringar granskat televerkets metoder för samtalsmätning, för felkontroll m.m. Efter att bl.a. ha låtit professorn i teletrafiksystem vid Tekniska högskolan i Stockholm, Ekberg, undersöka tillförlitligheten och riktigheten av televerkets metoder för samtalskontroll har JO i ett uttalande så sent som den 30 juni 1970 förklarat alt vad som framkommit inte gett anledning till ingripande från hans sida. Jag säger inte detta bara för att i det här ögonblicket försöka föra diskussionen ifrån det område som den just nu gäller. Men jag tycker uppgiften har silt värde i en diskussion, där man på många håll ifrågasätter de metoder som nu används för att komma till rätta med dessa i varje enskilt fall självfallet besvärande problem. Jag är alltså övertygad om att de ärenden som har sådan karaktär att man kan ifrågasätta den tekniska tillförlitligheten skall nu och i framtiden, liksom tidigare, kunna klaras upp på ett hyggligt sätt.
Herr talman! Jag är överens med statsrådet om att televerket går in i varje särskilt fall för att undersöka vilka fel som kan ha uppstått, men det är den fortsatta behandlingen av saken som inte är tillfredsställande. Det är nämligen alltid så att televerket vägrar godta uppgifter från den enskilde abonnenten. För mig har redovisats flera fall där det varit helt onormalt att vederbörande abonnent skulle ha kunnat komma upp i så högt antal samtalsmarkeringar som debiterats men där televerket det oaktat endast gett anstånd med betalningen genom att dela upp inbetalningen på flera perioder. Någon rättelse har inte skett. Jag har själv varit i kontakt med televerket i Farsta och klagat på telefonräkningen i ett fall, där det rimligen kunde röra sig om 60 markeringar men där man debiterat 600. Då svarade televerket att det måste vara någon annan än herr Eriksson som har använt telefonen. Det finns emellertid ingen annan människa i huset där telefonen är placerad. Nog är det litet märkligt att det kan gå till på det sättet. Jag har ingenting emot att man :använder det nuvarande debiteringssystemet, ty det är enkelt, och jag tror också att det skulle vara förbilligande för abonnenten, om det fungerade. Att tekniska fel uppstår kan sannolikt inte undvikas — jag vill inte påstå något annat. Jag tycker bara att något bevismaterial borde sättas i händerna på abonnenten, så att han kunde komma till rätta med problemet. Det ligger här nära till hands att dra en parallell med andra jämförbara områden. Vi är ju abonnenter på elström, vatten och gas. På alla dessa områden finns det separata mätare installerade hos abonnenterna. Abonnenterna kan alltså kontrollera förbrukningen, och dessa mätningar ligger till grund för den debitering och avgiftsbetalning som sedan skall ske. Jag anser att det vore riktigt att televerket utan inträdesavgift kunde låta abonnenter, som så önskar, få en kontrollmätare installerad hos sig, varigenom de kunde göra jämförelser med televerkets debiteringar och använda kontrollmätarens resultat som bevis gentemot televerket i de fall då det uppstår överdebiteringar. På samma sätt som elverket tillhandahåller mätare borde också televerket tillhandahålla mätare för de abonnenter som så önskar.
Herr talman! Jag tror inte att herr Eriksson i Bäckmora avser — han har inte sagt det — att man i alla de fall där det föreligger en skiljaktighet mellan televerkets och abonnentens uppfattning skall utgå ifrån att abonnenten har rätt. Så kan det naturligtvis inte vara. Inte ofta men då och då har jag haft anledning att ta del av sådana här fall. När man överklagat sådana ärenden kommer de till departementet, till mig.

Sådana fall kan ju inträffa. I den mån vi i våra hem har telefonapparat och flera i familjen använder den, är det väl inte helt uteslutet att det någon gång kan inträffa att telefonen används på ett sätt som Ööverraskar den som skall betala räkningen i det ögonblick han ser räkningen. Därmed kan man naturligtvis inte hävda — och det har inte heller herr Eriksson gjort gällande — att man med automatik skulle kunna klara allting lättare än nu.

Herr talman! Jag skall be att få tacka för de upplysningar som statsrådet har givit. Jag vill ta statsrådet på orden, när han säger att abonnenten får restitution på en för hög telefonräkning. Jag tycker att det är en positiv förklaring och hoppas att bestämmelsen skall efterlevas av televerket, trots att abonnenten här står, som jag tidigare har sagt, utan egentliga bevismöjligheter gentemot televerket. Statsrådet ville inte svara på frågan i vad mån televerket är berett att ställa samtalsmätare till förfogande utan inträdesavgift för de abonnenter som verkligen vill ha ett bevismaterial om avvikelser skulle uppstå. Det var bara i förbigående som jag tog upp min egen telefonräkning. Den gällde inte min ordinarie bostad utan min tillfälliga bostad i Stockholm, Där är jag ensamboende så att där kan inte någon familjemedlem ha medverkat.

Herr talman! Herr Hedin har frågat mig vilka åtgärder som jag avser att vidta för att förhindra att utryckningsfordon för brandväsendet och sjukvården beläggs med körförbud den 1 januari 1971 till följd av dels bestämmelser om varningsljus, dels bestämmelser om besiktning. Den 1 januari 1970 infördes nya regler om s.k. varningsljus på utryckningsfordon, vilka innebär bl.a. att sådant ljus 'skall ha blått i stället för rött sken. Samtidigt medgavs en övergångstid om ett år för genomförandet av det nya systemet. Enligt uppgift har det i en del fall visat sig svårt att hinna med monteringen av nya varningsljus inom den angivna tiden. I kommunikationsdepartementet undersöker man problemets omfattning. Om uppgifterna visar sig vara riktiga avser jag att föreslå Kungl. Maj:t de undantagsbestämmelser som kan visa sig nödvändiga under en övergångstid. Den andra delen av herr Hedins fråga torde vara föranledd av den förkortning från ett år till sex månader av fristen för kontrollbesiktning av brandfordon och ambulanser som genomförs vid årsskiftet 1970/71. Enligt vad jag erfarit anser man sig hos AB Svensk bilprovning hinna med erforderliga kontrollbesiktningar före årsskiftet. Några särskilda åtgärder från min sida torde således inte behövas i det avseende som herr Hedin angivit.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Man lär inte kunna få fram varningsljusen för utryckningsfordon till årsskiftet. Statsrådet talar om »en del fall», men i tidningspressen har det nämnts att det gäller 4 000 fordon. Kanske är den siffran helt överdriven, men uppenbart är att monteringen inte hinns med. Det beror på att man har fått lov att välja en annan konstruktion än den som tidigare har använts nere på kontinenten. Jag är tacksam för det svar som statsrådet här ger, och jag förutsätter att någon form av generell dispens kommer att ges. Vad beträffar kontrollbesiktningen hoppas jag att det är riktigt att den kommer att hinnas med. Det stämmer kanske inte helt med uppgifter som förekommit i pressen. Bl.a. har det sagts att det i Stockholm finns 200 brandbilar, som inte skulle bli besiktigade före årsskiftet. Jag förstår att det kan finnas svårigheter. Så sent som den 5 november påminde statens brandinspektion om detta i en skrivelse till samtliga länsstyrelser och förklarade att den lag som träder i kraft den 1 januari verkar på det sätttet att besiktning måste ske före detta datum. Jag undrar för övrigt om detta förfarande kan vara riktigt. Det innebär ju något av en retroaktiv = lagtillämpning. Jag läser hellre detta så, att bestämmelsen om sex månaders intervall i stället för ett års intervall inträder först den 1 januari. Men det finns väl lagkloka som kan tolka det här bättre än jag kan. Jag skulle gärna vilja höra statsrådets uppfattning. Skall en lag som träder i kraft den 1 januari 1971 tillämpas så att den får följdverkningar som sträcker sig tillbaka i tiden och i det här fallet innebär att ett fordon som har besiktigats före den 1 juli i år måste besiktigas på nytt före den 1 januari?

Herr talman! Jag kan i dag inte ifrågasätta Svensk bilprovnings möjligheter att hinna med sitt arbete fram till årsskiftet, utan jag får ta bolagets uppgifter för gott och tro på att de är riktiga.

Herr talman! Fru Thunvall har frågat mig, om jag är i tillfälle att redovisa hur långt det europeiska samordningsarbetet avancerat i fråga om enhetliga belysningsnormer för motorfordon. Ett förslag till reglemente rörande godkännande av motorfordons belysning och signalanordningar presenterades under våren 1969 i den under ECE:s transportkommitté lydande rapportörsgruppen för allmänna säkerhetsföreskrifter. Förslaget har därefter diskuterats och bearbetats inom gruppen, och man förutsätter att genomgången av förslaget skall kunna slutföras vid nästa sammanträde med gruppen i januari 1971.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Norling för det positiva svaret på min fråga. Anledningen till frågan är förstås att det i dagens trafik förekommer en flora av bilbelysningar. Allt flera bilar utrustas med strålkastare och lyktor av olika slag, och det blir ett svårt handikapp i trafiken för den bilist som endast har två vad jag skulle vilja kalla standardlyktor fram till på sin bil. Trots avbländning uppstår bländningsrisk för den som har den enklare belysningen, och detta utgör en olycksrisk, ännu finns inga normer fastställda i vårt land om den maximala ljusstyrkan. Det finns inte heller minimiregler, om det nu inte skulle vara tillräckligt med bara två strålkastare. Jag är mycket angelägen om att allt skall göras för att minska olycksriskerna i vår biltrafik. Att billjuset är en av syndarna har jag tidigare påtalat, bl.a. i en motion 1969, i vilken jag önskade användning av polariserat ljus. Jag har därför varit intresserad av att få veta hur arbetet har fortskridit med dessa frågor, bl.a. i Genéve. Jag önskar ett snabbt resultat, och efter statsrådets svar i dag vågar jag hoppas på en snar lösning av frågan. Jag ber än en gång att få tacka för svaret.

Herr talman! Herr Nilsson i Tvärålund har frågat mig när anvisningar och tillämpningsföreskrifter för det statliga transportstödet, som träder i funktion den 1 januari 1971, kommer att finnas tillgängliga. Kungörelse med föreskrifter om det statliga transportstödet kommer att uifärdas före denna månads utgång.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för detta korta och klargörande svar. I vissa företag har man känt sig oroad för att det ännu inte har funnits några tillämpningsföreskrifter för det statliga transportstödet. I synnerhet sådana företag som har dataredovisning behöver en avsevärd tid för att programmera in nya rutiner i datasystemet, och därför har det varit angeläget att få fram transportstödets tillämpningsföreskrifter så snart som möjligt. Nu har vi fått höra att föreskrifterna kommer före denna månads utgång, och då kan man bara hoppas att alla företag hinner lägga upp sin redovisning så att de fullt ut kan utnyttja de förmåner som därmed ges genom transportstödet.

Herr talman! Herr Sjöholm har frågat vilken den sakliga motiveringen är till att ett beslut om byggandet av en järnvägstunnel i läget Hälsingborg—Helsingör måste avvakta den tidpunkt då klarhet kan ha vunnits i fråga om planerna att förlägga en landsvägsbro till läget Malmö—Köpenhamn. Låt mig först konstatera att utgångspunkten för de svensk-danska regeringsöverläggningarna om Öresundsfrågorna är att en fast vägförbindelse skall byggas mellan Köpenhamn och Malmö och att förbindelsen, den s.k. KM-leden, skall anslutas till den planerade flygplatsen på Saltholm. Det torde inte råda någon tvekan om att en sådan förbindelse får stor betydelse för Öresundsregionen och även för ett vidare omland. En järnvägstunnel i läget Hälsingborg— Helsingör skulle innebära olika fördelar, men projektet har hittills inte ansetts böra sättas före KM-leden. Det synes naturligt att tunneln, som totalt sett representerar betydande resursanspråk under en flerårig byggnadstid, tas med i den totala bedömningen av de fasta förbindelserna över Öresund och att tunneln således ses i sammanhang med förbindelsen i KM. Med hänsyn härtill är det angeläget att en slutlig plan för KM-leden föreligger innan ett beslut om HH-tunneln fattas. Det bör med andra ord vara klarlagt vilka engagemang som för svensk del följer med ett avtal om KM-leden innan ställning tas till ytterligare en Öresundsförbindelse.
Herr talman! Det finns faktiskt anledning att fråga som jag har gjort. Det har nämligen sagts från officiellt håll — i motsats till vad statsrådet nu säger, att man beträffande tunneln mellan Hälsingborg och Helsingör skall avvakta hur det skall förfaras med leden Malmö —Köpenhamn — att frågan om HH-tunneln skulle frikopplas från det andra projektet och att kostnaderna för HH tunneln skulle kalkyleras in i de ordinarie budgetförslagen från de båda statsbanorna. I Hälsingborg har vi trott på vad som där sagts från officiellt håll. Därför slog det ner som en mindre bomb när statsrådet Norling — jag tror det var i ett tal i Malmö i september — gav uttryck åt tankegångar liknande dem som jag nu har fått i frågesvaret. Detta förvånar oss verkligen, eftersom talesmän för statsbanorna har sagt att de båda projekten skulle fri kopplas från varandra. Det är verkligen på tiden att någonting blir gjort i denna fråga. Den har legat i stöpsleven länge. Under tiden har vi avverkat ett antal kommunikationsministrar. Vi hoppas att statsrådet Norling nu kommer att göra slag i saken. En statsrådet närstående politiker har präglat uttrycket »Politik är att vilja». Skulle vi inte kunna få se ett konkret exempel på det just i denna så viktiga fråga? En annan sak som kanske i någon mån hör hit är att SJ:s chef har konstrat till det hela och vill att Hälsingborgs skattebetalare skall bekosta anslutningen av en sådan tunnel till det svenska järnvägsnätet. Det är helt orimligt. Herr talman! Jag har fått ett svar som överensstämmer med de tankegångar som statsrådet gav uttryck åt i Malmötalet, men det går inte ihop med vad man tidigare har lovat.

Herr talman! Som jag nämnde i mitt svar skulle en järnvägstunnel i läget Hälsingborg—Helsingör innebära olika fördelar: investeringar i nya färjor och färjehamnar kommer att bortfalla, den tvärgående färjetrafiken över Öresund skulle minska, restiden skulle förkortas etc. Vidare skulle de komplicerade järnvägsproblemen i Hälsingborg kunna få en lösning. Jag är väl medveten om alla dessa fördelar. En järnvägsförbindelse i läget Hälsingborg—Helsingör innebär emellertid en stor investering. Kostnaderna för KM-förbindelsen — alltså förbindelsen Köpenhamn-—Malmö — är beräknade till totalt 1,2 miljarder kronor, varav på Sverige faller hälften eller 600 miljoner kronor. Förbindelsen Hälsingborg—Helsingör beräknas kosta totalt 600 miljoner kronor; 300 miljoner skulle falla på Sverige och 300 miljoner på Danmark. 600 miljoner plus 300 miljoner för Sveriges del gör totalt 900 miljoner för dessa två projekt. Det rör sig sålunda sammantaget om mycket betydande resursanspråk. Det är därför synnerligen angeläget att de båda förbindelserna samordnas inom ramen för ett genomtänkt aktionsprogram. Att vi inom ramen för ett sådänt gemensamt aktionsprogram ger prioritet åt KM-leden är klart.
Herr talman! Statsrådet räknar upp en hel mängd fördelar med att bygga en tunnel, och jag instämmer helt i vad han säger. Att det sedan kostar pengar att genomföra projektet vet vi också, men statsrådet sade ju att man skulle inbespara en hel mängd pengar genom att investeringar i färjor och färjelägen bortfaller. All erfarenhet säger att man inte vinner någonting på att vänta — tvärtom blir det säkerligen bara dyrare. Någonstans måste man ju börja, och vi har som sagt fått löften från officiellt håll att man skulle kalkylera in dessa kostnader för en tunnel i H—H-läget i det ordinarie budgetförslaget för statsbanorna. Man skulle alltså kunna påbörja byggandet av denna tunnel utan att tänka på något samband med planerna på en landsvägsbro. Att det nu visar sig att så inte är fallet gör oss naturligtvis besvikna.
Herr talman! Med anledning av vad herr Sjöholm senast sade vill jag framhålla att när jag talar om alla de fördelar som skulle följa av en förbindelse Hälsingborg—Helsingör, så är detta riktigt. Men jag har ju inte tagit upp tiden med att tala om alla de fördelar som följer av KM-leden.

Herr talman! Herr Nilsson i Tvärålund har frågat mig, om jag avser att vidtaga åtgärder för att undanröja de hinder, som eventuellt kan föreligga för att landstingen utan tidsutdräkt skall övertaga huvudmannaskapet för skogsbruksskolan och därmed undvika de störningar av utbildningsplaneringen som kan riskeras genom en fördröjning av beslutet om övertagandet. I anledning av propositionen 4 år 1970 angående huvudmannaskapet för mellanskolan har riksdagen bl.a. beslutat att skogsbrukets yrkesutbildning från den 1 juli 1971 skall ha landstingskommunalt huvudmannaskap. En viss övergångstid har förutsatts kunna utnyttjas. Övergången till nytt huvudmannaskap är dock inte tvingande. I propositionen 159 år 1970 angående gymnasieskolan har bl.a. förslag lagts fram om att skogsbrukslinjen skall vara tvåårig. Överläggningar pågår med företrädare för Svenska landstingsförbundet om statsbidragsregler för skogsbrukets yrkesutbildning. Åtgärder har sålunda vidtagits för att landstingen utan tidsutdräkt skall kunna överta huvudmannaskapet för den aktuella utbildningen.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Carlsson för svaret på min fråga. Anledningen till den är att Landstingsförbundet och staten ännu inte har kommit in i reella förhandlingar trots att det har gått en avsevärd tid sedan riksdagsbeslutet fattades. Jag anser det vara mycket angeläget både för utbildningen och för näringen att överförandet av huvudmannaskapet sker så snart och så friktionsfritt som möjligt. Det är klart att omläggningen av hun vudmannaskapet kommer att skapa en del problem. Det är min förhoppning, och min avsikt med frågan, att förändringarna inte skall drabba näringen eller de utbildade. Statsrådet påpekar att övertagandet inte är tvingande, och det är riktigt. Detta kan föranleda och fresta parterna att utöva en viss tidspress i förhandlingarna som kan komma att menligt påverka näringen och utbildningen, inte minst utbildningsplaneringen. Skogsarbetet är ju ett mycket riskfyllt arbete. Yrkesutbildningen har inte minst på detta område en mycket stor uppgift i vad gäller arbetarskyddet och strävan att motverka olyckor. Den överlämnande parten, som är staten via skogsstyrelsen och skogsvårdsstyrelserna, har att överlämna det material som finns som underlag för dessa förhandlingar. Landstingen har ju inget eget material i denna fråga. Staten har därför ett särskilt ansvar för att förhandlingarna nu snabbt fortlöper på ett tillfredsställande sätt. Efter vad jag vet har de knappt ännu kommit in i inledningsskedet, och parterna har inte konfronterats beträffande statsbidragsregler. Det gäller emellertid inte bara dessa, utan också lokaler, mark och annat kommer in i sammanhanget. Jag tror mig veta att landstingen har målsättningen att övertagandet skall ske på sådant sätt att det inte drabbar utbildningen och näringen. Jag förutsätter och hoppas att statsrådet kan ge besked om att samma är förhållandet också beträffande staten. Men om förhandlingarna skulle leda till en fördröjning, så att övertagandet inte kan ske den 1 juli 1971, vill jag understryka statens ansvar i detta sammanhang. Det är ju staten som nu har hand om utbildningen med skogsvårdsstyrelserna som huvudmän. Det bör då vara klart att samhället-staten betalar de kostnadsandelar som hittills har vilat på skogsvårdsstyrelserna och att förhandlingarna över huvud taget kan förlöpa på ett sådant sätt att utbildningsplaneringen och utbildningen kan försiggå ostört. På detta område sker för närvarande mycket stora och snabba förändringar på grund av den tekniska utvecklingen. På ett år kan mycket ha inträffat som gör att utbildningen måste förändras, och då vore det beklagligt om huvudmannaskapet inte vore klarlagt eller om sådan oklarhet skulle råda att utbildningen inte kan utvecklas tillfredsställande.
Herr talman! Jag vill med anledning av herr Nilssons i Tvärålund inlägg understryka att skogsvårdsstyrelserna är enskilda huvudmän. Eftersom ett förhandlingsskede nu är för handen vill jag inte gå in i någon detaljdiskussion, men jag kan nämna att enligt uppgifter jag har fått har flera landsting uttryckt ett klart intresse för att åstadkomma en förändring av det slag som herr Nilsson är ute efter. Jag tror inte heller att det i övrigt föreligger några meningsskiljaktigheter mellan herr Nilsson och mig i fråga om den önskvärda målsättningen.

Herr talman! Jag ber att få framföra mitt tack till ministern för utrikes ärendena för svaret. Jag uppfattar det som vänligt och positivt, men jag anser ändå att det inte tar upp det som jag åsyf Vad jag är ute efter är att SIDA skall få i uppdrag att ta initiativ till forskning för egen räkning. Missionssällskapet EFS t.ex. har arkiv, men den som behöver perspektivet bakåt och kan hämta material ur arkivet genom forskning är SIDA. Vad SIDA nu informerar om är enbart vad vår generation har uträttat i fråga om u-landshjälp. Det skulle vara ytterst viktigt att se sambandet bakåt. SIDA:s arbete har pågått så länge att organisationen nu borde vidga sitt synfält och uppmärksamma att även tidigare generationer har ägnat sig åt hjälparbete i u-länderna. De unga i vårt land tror att u-hjälpen är av mycket färskt datum. De vet inte heller att det redan i tidigare skeden har visat sig att man med u-hjälp kunnat åstadkomma betydelsefulla resultat och att vi därför i dagens läge kan förutse positiva verkningar av vårt arbete — det finns belägg för det sedan länge. Jag har i min interpellation nämnt Fidjiöarna eftersom de just hade blivit en självständig stat och jag hade studerat en årgång av en missionstidning från 1846. Uppgifterna i den var för mig personligen en överraskning trots att jag har arbetat i missionssammanhang. Jag frapperades av att de dåtida uhjälpsarbetarna drog upp riktlinjer för sitt arbete som kan sägas vara giltiga ännu i dag: skolverksamhet, sysselsättning, utbildning osv. I ett reportage 1846 från Rarotunga där 3 000 elever gick i missionens skolor kan man läsa: >Skolhuset var byggt av infödingarna själva, är 72 fot långt och 32 fot brett.> Infödingarna bekostade alltså själva huset. Man kan jämföra detta med dagens skolbyggen i Etiopien där SIDA i samförstånd med provinsguvernörerna bygger skolhus. Jag tror att SIDA i dag skulle kunna instämma i vad missionärerna då sade om skolorna: »Det nya livets födelse ställen för dessa folk, källorna till deras välfärd.> Det är alltså ett direkt citat från 1846. Undervisningen var mycket praktisk ibland — man undervisade i lantmäteri, seglingskonst, astronomi och anatomi förutom i de vanliga ämnena läsning, skrivning, historia, geografi och sång eller i hur man syr, spinner, flätar och väver. Ofta kom förändringen snabbt och var häpnadsväckande: »För några år sedan sprungo eleverna nakna och smutsiga omkring, hemmastadda med varje last och åto människokött. Den som förr såg detta vilda folk och nu ser dem kan knappt tro att de äro desamma.» Det anmärks att bostäderna förbättrades. En liten sats kan citeras: »Folkets smutsiga boningshålor förvandlades till smånätta hus.> Miljövården omhuldades: >»Ödemarker äro förvandlade till trädgårdar. Förr såg man i Söderhavet inga andra djur än dvärgsvin och råttor. Nu ha de hästar, hornboskap, får, getter m.fl. i mängd.» Jorden uppodlades och olika sädesslag och sockerrör infördes, potatis och rovor odlades. Därigenom blev kosten allsidigare och rikligare, vilket missionärerna påpekar. Även detta står som bekant i dag på SIDA:s program. Också kommunikationerna förändrades. Det framhölls bl.a. följande: >Förr måste underrättelser till främmande orter ombesörjas muntligen, nu skickar man brev med ordentliga båtposter.> Männen fick utbildning och blev skickliga hantverkare — smeder, timmermän och snickare. Också kvinnans situation förändrades. Tidningen skrev bl.a. härom följande: >Kvinnorna stå icke efter sina män. Det finns sömmerskor, tvätterskor, hattoch mösstillverkare, som göra sitt arbete med smak och stil.> Missionärernas arbete fick väldiga följder. Det är kanske också för många överraskande att missionärerna var så realistiska, att de förberedde sig för den situation i vilken de själva måste lämna landet. De kände ansvar för den personal de hade utbildat och ville, att denna själv skulle kunna överta deras arbete. Tidningen skriver om detta följande: »På en mängd öar finns boktryckeripressar, som misssionärerna förr själva skötte men nu blott behöva hava uppsikt över, emedan infödda sättare och tryckare förträffligt kunna sköta allt vad därtill börer. På Sandwichöarna allena trycktes år 1838 17 746 650 sidor, och böcker bundos.» Det är inte att undra på att man också kunde skriva att skolböcker fanns i tillräcklig mängd, även för den högre undervisningen. Det är som bekant inte ens i dag alltid fallet i i-länderna, vilket vår utbildningsminister är väl förtrogen med. Vi märker alltså att det redan för minst 125 år sedan hade utstakats riktlinjer för den vite mannens arbete i utvecklingsländer, som SIDA och andra organ — medvetet eller omedvetet — ännu i dag följer. Detta bör betonas. Om det är känt för SIDA, bör SIDA också låta det komma till uttryck. Det är alltså inte, såsom utrikesministern att döma av hans svar tycks tro, missionssällskapen som behöver den av mig begärda forskningen. De känner redan till de förhållanden jag nämnt. Det är SIDA som behöver göra denna forskning. SIDA behöver alltså icke blott — såsom utrikesministern framhåller i sitt svar — i olika former lämna stöd till forskning med u-landsanknytning. De medel för detta ändamål som SIDA disponerar över vill dessa frivilliga organisationer använda till annan verksamhet, t.ex. till information om dagens arbete. Jag tycker — och det är många som har samma uppfattning som jag — att det är av vikt att SIDA uppmärksammar de faktorer som är opinionsbildande. Man kan göra viktiga rön vid en jämförelse med verksamheten under u-landsarbetets första decennier. De rapporter som då lämnades från t.ex. Söderhavsöarna ledde också till olika aktiviteter i hemlandet. Det var personer, vilka fick sådan information genom att läsa Missionstidningen, som också bildade Evangeliska fosterlandsstiftelsen och som även startade det första självständiga biståndsarbetet i utvecklingsländerna. De goda möjligheter för folkrörelser av olika slag att med SIDA:s hjälp bedriva målinriktad informationsverksamhet, som utrikesministern nämner i sitt svar, var i och för sig något ytterst värdefullt men var icke vad jag efterlyste i min interpellation. Jag skulle önska att SIDA själv skulle starta en omfattande och grundlig forskning på detta område. Jag tror att SIDA skulle ha nytta därav. Jag har i min interpellation påvisat att kännedomen om fjärran länder var så stor redan år 1842, då Sverige fick sin första folkskolestadga, att kunskap om u-länderna hade kunnat stå på folkskolans schema. Jag kan i detta sammanhang hänvisa till vad jag anfört om Söderhavsöarna. En forskning bedriven av SIDA skulle kunna leda till att de läroböcker vi i dag har om detta ämne förbättrades, så att det lämnades upplysning både om introduktionen av u-hjälpen och om dess nuvarande betydelse i vårt land. Det finns i dag en märkbar brist på upplysningar på detta område i läroböckerna. Jag tycker också att man borde kunna vänta sig att Sveriges Radio och TV skulle ge något mera information i detta avseende också om perspektivet bakåt. Jag tror att de svenska skattebetalarna, som för några år sedan visade så oerhört stort intresse för u-hjälpen — ett intresse som tycks ha svalnat — skulle bli engagerade av en sådan information. Syftet med den forskning som SIDA skall bedriva bör vara att klargöra den förändring av samhället i utvecklingsländerna, vilken åstadkommits genom missionärernas bistånd i dessa, och vad vi i dag kan lära härav. Jag tror att SIDA behöver det i djupaste mening för att lyckas vinna förståelse, att engagera allmänheten och få de rätta arbetarna. Jag ber om ursäkt om jag kanske ställt frågan något dunkelt, så att utrikesministern därför inte fattade att jag syftade till SIDA:s egen forskning.

Herr talman! Jag har faktiskt en annan uppfattning. Jag tycker att SIDA, som verkligen sysslar med dessa frågor dagligen och har stort intresse av att det lyckas, borde utföra forskningen. Jag har också nämnt som exempel att det finns ett missionsforskningsinstitut som torde ha resurserna och erfarenheten och de rätta männen. Den beställning som utrikesministern nämnde var intressant att höra talas om, och jag tror att det finns en inter pellation av herr Petersson i Gäddvik som rör detta, och därför kan kammaren kanske också snart få en del besked om saken. Jag vore mycket tacksam om regeringen kunde ta initiativ i denna fråga.
Herr talman! Fru Nettelbrandt har frågat mig dels vilka åtgärder jag tänker vidta under tiden för pågående utredning för att förbättra arbetssituationen i våra skolor för såväl elever som lärare så att ett normalt skolarbete verkligen kan bedrivas i avvaktan på de mer långsiktiga förslag, som den tillsatta utredningen eventuellt kan komma med, dels om jag ämnar ompröva min inställning till medverkan från lärarnas sida i denna utredning. Det åvilar utbildningsmyndigheterna på alla nivåer att främja goda arbetsförhållanden i skolan. Under de senaste åren har bl.a. resurserna för specialundervisningen = förstärkts samtidigt som nya former prövas. Jag är för min del beredd att positivt pröva alla konstruktiva förslag som kan komma — från bl.a. skolmyndigheter och utredningen om skolans inre arbete — för att förbättra arbetssituationen i skolan. Riktlinjer för skolöverstyrelsens arbete med dessa frågor har utfärdats av regeringen i maj 1968. Jag vill beträffande den andra frågan erinra om att jag i direktiven till utredningen om skolans inre arbete uttalat att utredningen bör arbeta i god kontakt med berörda personaloch elevorganisationer. Utredningen har vänt sig till 21 olika organisationer med nära anknytning till skolområdet för att utröna deras intresse för medverkan och deras inställning till formen härför. Det är enligt min mening värdefullt att utredningen själv — vari ju även de borgerliga partierna är representerade — får ta ställning till formerna för organisationernas medverkan.

Herr talman! Jag tackar utbildningsministern för svaret på interpellationen, men jag beklagar att jag måste säga att svaret var i magraste laget. Oron i skolorna har under den senaste tiden ökat påtagligt. Händelser i olika skolor i skilda delar av landet, speglade i pressen, ger en skrämmande bild av hur det kan vara i skolan i dag. även om oron och upphetsningen säkerligen ibland föranleder överdrifter och generaliseringar, kan man inte komma ifrån att verkligheten är dyster. Nåväl, säger någon, det är säkert inte så mycket sämre nu än förut. Det är bara det att en del lärare fått mod att träda fram och tala om hur det är. Det kan ligga någonting i det talet. Rädslan för att avslöja hur det verkligen står till är stor. Det finns alltid de som dömer den lärare som har disciplinproblem och anser honom vara en mindre god lärare. Därför har också de flesta lärare i tysthet levt med sina svårigheter. På samma sätt har det funnits en ambition hos rektorerna att ha en fläckfri skola utan allvarliga problem och störningar. Denna rädsla för att avslöja sanningen som den är och därmed riskera att få en fläck på sig som yrkesman är stor. Man skall inte utesluta möjligheten att mycket mer ifrån skolans värld finns att avslöja, när fler vågar stiga fram och tala om sin situation. Därför är det viktigt att lärarna möts av förståelse och inte nedklassas för att de har svårigheter. Deras problem gäller oss alla, och däri har vi alla ett ansvar. Efter det att interpellationen väcktes har jag fått en rad reaktioner från många håll, från enskilda lärare och hela kollegier, reaktioner som gett uttryck åt intensiva förhoppningar om att något snabbt skall hända som förbättrar skolans situation. Dess värre måste deras besvikelse bli stor, när de tar del av utbildningsministerns magra svar. Jag hade väntat mig att utbildningsministern i det bekymmersamma läge som råder skulle ha gett uttryck åt ett rent personligt ansvar för att lärarna skall få goda arbetsförhållanden i skolan. Men vad är det som sägs i svaret? Jo, att det åvilar utbildningsmyndigheterna att främja goda arbetsförhållanden och att utbildningsministern är beredd att positivt pröva alla konstruktiva förslag som kan komma. Det är alltså allt. Att utbildningsmyndigheterna har ett ansvar för arbetsförhållandena i skolan är väl ingen nyhet. Och det där att alla konstruktiva förslag skall prövas, det betyder ju att utbildningsministern själv bara lugnt väntar. Kommer inga konstruktiva förslag, då händer heller ingenting. Jag tror att man litet varstans i dag inom skolan väntar ett mera aktivt engagemang från landets utbildningsminister. Jag har från skolbåll många gånger hört att man väntar sig en attitydförändring, som klargör att de lärare som nu jobbar i skolorna har ett aktivt stöd av utbildningsdepartementet och utbildningsmyndigheterna. Bortförklaringar som förekommit i rikt mått, dess värre från skolämbetsmän, är inget stöd, och utbildningsministerns svar i dag kan knappast heller uppfattas som ett aktivt stöd. Diskussionen under senare tid och de avslöjanden som gjorts om de verkliga förhållandena borde ha föranlett utbildningsministern att i dag inte bara hänvisa till riktlinjer som lämnats av regeringen för skolöverstyrelsens arbete redan i maj 1968. Finns det verkligen inget nytt och inget mer konkret att säga i dag? Om man nu ser på dessa riktlinjer från maj månad 1968, så finner man i dem rätt många både vackra ord och vettiga tankar om vad som bör göras, men hela brevet är ett uppdrag till skolöverstyrelsen att komma med förslag till åtgärder för att främja de goda arbetsförhållandena i skolan. Skolöverstyrelsen kom redan sommaren 1969 med en rad förslag, närmast i anslutning till Lgr 1969. Där togs också upp vittgående förslag om en utökad specialundervisning. Allmän enighet torde väl råda om att specialundervisning är ett mycket verksamt medel för att hjälpa de elever som har svårigheter i skolarbetet och som därför ofta åsamkar störningar. Skolöverstyrelsen pekade på att utformningen av dessa förslag krävde ändringar i beräkningsgrunderna för specialundervisningen och självfallet då också ändringar i skolstadgan. Förslag framlades om sådana ändringar. Sedan dess har skolstadgan ändrats — jag tror vid ett flertal tillfällen — men jag har inte sett att skolöverstyrelsen på denna punkt har fått gehör för sina krav. I de riktlinjer från 1968 som åberopas sade dåvarande utbildningsministern, att han räknade med att kommunerna och andra huvudmän för skolorna är intresserade och villiga att medverka i det avsedda arbetet även om vissa kostnader skulle uppstå för dem. Skolöverstyrelsens förslag till de av mig åberopade stadgeändringarna skulle ha givit kommunerna ökade resurser, som naturligtvis hade kostat en del för staten. Är inte utbildningsministern villig att medverka i arbetet även om det föranleder vissa kostnader? Utbildningsministern framhåller i svaret att resurserna har förstärkts. Jag vill fråga — det är verkligen en fråga och inte något påstående — om det är riktigt att resurserna för specialundervisningen har förstärkts? Reglerna för specialundervisningen har väl blivit förändrade. Vi har fått en konstruktion med samordnad undervisning eller s.k. kompanjonlärarskap, som naturligtvis kan fungera annorlunda eller fungerar annorlunda. Men finns det någon som i dag kan ge ett svar på huruvida detta ännu inte i tillräcklig utsträckning prövade system är effektivare än det tidigare eller inte? Såvitt jag har hört av olika erfarenheter ute i landet är meningarna något delade på denna punkt. Jag vill dock inte ifrågasätta att det inte skulle kunna bli en effektivare väg. Är det, herr utbildningsminister, verkligen fråga om en förstärkning av resurserna? Är det inte i stället riktigare att säga att det är en annan användning av de resurser som detta område tidigare har erhållit? Kommer det att bli så att den utformning som man nu skall ha kräver väsentligt större resurser än tidigare? Vad stöder man sig i så fall på? Jag tror att det skulle vara värdefullt om utbildningsministern här något närmare ville utveckla detta. I varje fall har det som hittills hänt inte lett till annat än att utbildningsmyndigheterna anser resurserna otillräckliga. Då vill jag fråga utbildningsministern: Anser statsrådet att det förslag som skolöverstyrelsen kom med sommaren 1969 inte var något konstruktivt och bra förslag som borde prövas positivt såsom utbildningsministern har utlovat? Om förslaget inte var bra: Vilka felaktigheter och otillräckligheter fanns i skolöverstyrelsens förslag? Är det bara som det sägs att det ansågs att det skulle kosta för mycket och att man därför inte har velat ta skolöverstyrelsens förslag ad notam? Jag tror att skolans folk skulle sätta stort värde på om utbildningsministern ville redogöra närmare även för detta. Utbildningsministern uppmanar alltså i dag skolöverstyrelsen att komma med förslag. Skolöverstyrelsen har lagt fram förslag, men det har blivit avvisat. Sedan hänvisas i interpellationssvaret till att utbildningsmyndigheterna har ansvaret och att: konstruktiva förslag skall prövas. Medan gräset växer dör kon, brukar man säga, och inte blir väl arbetsförhållandena i skolan bättre genom att man skriver aldrig så vackra verser om vikten av olika åtgärder och skjuter över ansvaret på myndigheterna att föreslå åtgärderna, om man sedan inte vill gå i bräschen för att åtgärderna också skall vidtas när förslag verkligen inkommer. Även från de olika lärarorganisationerna har ju en hel del förslag inkommit. Jag tänker då framför allt på dem som kom i samband med Lgr 1969, men jag vet inte om man har fått igenom ett endaste dugg av de olika förslag som kom från det hållet. Antingen har skolmyndigheterna och samtliga lärarorganisationer inte kommit med några konstruktiva förslag eller också har dessa inte blivit positivt prövade på det sätt som statsrådet i svaret säger att de skall bli. Eller gäller den där positiva prövningen endast för fortsättningen? I så fall är det ju glädjande om det blir en förändring på den punkten. Det som i allmänhet har krävts hittills från olika håll är utökad specialundervisning, större elevvårdande resurser, förstärkt kurativ hjälp, större möjligheter till individualiserad undervisning och bättre möjlighet att vara klassföreståndare på högstadiet. Det finns i dag lärare på högstadiet som vittnar om att det kan gå flera veckor mellan de gånger de träffar den klass som de är klassföreståndare för. Inte tror jag att det bidrar till något större lugn och någon större ro i skolan. Hur ofta har det inte sagts från skolhåll att man saknar möjligheter att göra något för alla de elever som är störda — till och med gravt störda — eller håller på att bli det. Skolpsykologer och skolkuratorer finns i klart otillräcklig omfattning. Vårdresurserna på det psykiska området är otillräckliga. Lärarna står oförberedda och ofta outbildade att möta en situation med alkohol och narkotikaskadade elever. Många av de elever det gäller hamnar senare i den situation som Föräldraföreningen mot narkotika i går så skakande skrev till oss om. En del av eleverna är redan i den situationen. Är inte detta ett av samhällets allra allvarligaste problem? Det gäller ungdomen, och det gäller därmed också framtiden. Statsbidragsbestämmelserna är för närvarande inte alls utformade så att de stimulerar kommunerna till att utveckla dessa resurser. Vore det inte något att snabbt göra någonting åt? Det behövs säkert inga omfattande utredningar för att vidta åtgärder på den punkten. Från folkpartiets sida har vi ingående tagit upp grundskolans elevvårdsproblem i motioner sedan bra lång tid tillbaka. Vi har sagt att det måste byggas ut en tillräcklig organisation för skolpsykologer och kuratorer och att det också måste framläggas förslag till statsbidrag för dessa.

Med den förändrade politiska situationen från och med nästa år kan man på det hållet måhända våga hoppas på större gehör. Pedagogisk stödpersonal och skrivpersonal betyder också en del för att ge lärarna större möjligheter att ägna sig åt eleverna, och det är ju dem de skall ägna sig åt. En undersökning som SECO har gjort nyligen — jag vet inte hur pass tillförlitlig den är — visar att hälften av eleverna anser att lärarna inte har tillräcklig tid med dem. Om det är riktigt, är det verkligen något att ta fasta på. Man kan i ett sådant läge fråga sig vad jag har frågat mig sedan mycket lång tid tillbaka: Är det verkligen meningsfyllt att använda pedagogiskt utbildad personal till att vakta vid skolmåltider eller vakta på raster? Finns det inte anledning att se över alla dessa uppgifter för att så snart som möjligt få in lärarna just i den verksamhet direkt för eleverna, där de oundgängligen behövs? Det får inte bli något dröjsmål, utan lägets allvar kräver att något händer snabbt. Skolöverstyrelsen har också — jag vill minnas att det var i förslaget från 1969 — tagit upp frågan om inskolning av eleverna, när de går upp till högre stadier. Såvitt jag vet har det inte heller på den punkten vidtagits någon åtgärd. Man har förbisett vad den skolmyndighet har föreslagit som man i dag hänvisar till och förväntar sig åtgärder från. Vidare tror jag det är nödvändigt att ta upp frågan om de reaktionsformer gentemot eleverna som vi nu har. Man kan med fog fråga om exempelvis avstängningen fungerar som en effektiv reaktionsform gentemot de elever som egentligen ingenting hellre vill än att vara borta från skolan och som därför också skolkar från skolan vid upprepade tillfällen. Att de eleverna avstängs från skolan under 14 dagar tror jag inte att de tar som ett straff — snarare tvärtom. Även den saken behöver man se litet närmare på. Sedan är självfallet också skoldemokratin, som det talas så mycket om i rekommendationerna i majbrevet 1968, mycket viktig. Den demokratin bör man gå vidare med och utveckla. Det är min uppfattning. Men det kan hända att skoldemokratin ibland har missuppfattats och att den tagits mera som en frihet från alla normer. Om normlösheten blir den enda fasta norm man har att hålla sig till, så tror jag att möjligheterna för lärarna att göra en verkligt effektiv insats blir mindre och mindre. Det fanns en gång i tiden någonting som kallades för tjänster i disponibilitet. Man kan också tänka sig andra former av tjänster, t.ex. stabstjänster av något slag. Hur vore det att pröva denna och andra typer av tjänster för att ge de lärare som verkligen behöver ett avbrott i det slitsamma arbetet en lättnad under någon tid, så att de sedan orkar att ta itu med jobbet igen? Eller hur vore det att pröva förslaget om sabbatsår? Det förslaget har en av utbildningsministerns kolleger i ett grannland talat varmt för i något sammanhang, och flera andra länder har genomfört det, inte minst för lärarna. Hur vore det att ta upp den tanken på aktivt sätt? Vi har också frågan om tystnadsplikt. Sedan en rad år ligger det i något departements lådor förslag i det stycket som inte har blivit genomförda. Jag tycker inte att man skall låta konstruktiva förslag ligga så länge, när så många har ropat efter att få dem genomförda därför att man menar att det betyder så mycket i samarbetet mellan olika personalkategorier att ha möjligheter att aktivt stödja elever som har det svårt i skolan. Vi har också någonting som heter samarbete mellan hem och skola. Det bör självfallet äga rum i intensifierad omfattning. Men verkligheten visar att de lärare som tar det samarbetet på allvar kan råka ut för de mest besynnerliga och ibland t.o.m. farliga händelser. Jag tar som exempel att en lärare följer instruktionerna och går på besök till ett hem, där det finns en elev som inte varit i skolan på flera dagar. Han går dit för att höra vad som hänt och för att etablera ett sådant samarbete — och då blir han slagen i ansiktet och får ordentliga skador. Då kan man ju efteråt fråga sig: Stimulerar sådana händelser lärarna till att följa sina instruktioner och ta kontakt med hemmen, när de vet att de kan råka ut för händelser av det slaget och sedan bli ställda åt sidan av utbildningsmyndigheterna i stället för att bli omhändertagna och få ersättning för de skador de lidit? Där kommer jag in på ett annat område där det också sedan många år lig ger förslag i kanslihusets skrivbordslådor. Jag tänker här på skadestånd i offentlig verksamhet. Jag vill minnas att utredningen lade fram sitt betänkande 1958, men först nu uppges det att man förbereder en proposition som skall föreläggas riksdagen våren 1971. För ungefär ett år sedan fick jag av upplysningstjänsten uppgift om att det förslaget skulle framläggas till vårriksdagen 1970; nu kommer det alltså tolv år efter det att förslag i den viktiga skadeståndsfrågan väcktes. Enligt mina erfarenheter har utbildningsmyndigheterna på platsen inte heller tagit sig an dessa problem och inte klarat ut frågorna för de lärare som har blivit skadade, utan man har ridit på sin formella rätt att underlåta att betala ut skadestånd i sådana fall. Detta är en rad frågor som ligger ganska mycket vid sidan om skolans egentliga problem, men de hänger ändå intimt samman med skolfrågorna. Och jag tror det är nödvändigt att se på dessa ting med den bredden och att också aktivt arbeta för att det blir förändringar även där, så att vi får till stånd en verklig förbättring. Härvidlag behövs inte en åtgärd utan en rad åtgärder. Det är ju, herr talman, ytterligare en fråga som jag ställt i min interpellation, och den gäller lärarnas medverkan i utredningen. Nog är det märkligt att det tillsätts en utredning för skolans inre arbete och inte en enda representant för dem som jobbar i skolan — jag tänker då på både lärare och elever och andra kategorier — kommer med i den utredningen. Staten som arbetsgivare brukar ju i alla sammanhang vilja framstå som positiv när det gäller arbetstagarnas medbestämmanderätt på arbetsplatsen. Men hur är det egentligen — har man verkligen levt upp till detta när det gäller denna fråga? Utbildningsministern säger i svaret att den tillsatta utredningen har tillskrivit 21 organisationer med nära an knytning till skolområdet för att utröna deras intresse för medverkan. Men är verkligen »deras intresse för medverkan> i dessa frågor någonting som behöver utrönas? De organisationer som har anknytning direkt till skolans värld har ju ropat efter att få medverka. De har tiggt och bett att få vara med vid direktivskrivningen för denna utredning, men inga av deras synpunkter i det stycket har blivit beaktade. Jag tror det är helt ointressant att fråga efter deras intresse, ty vi vet alla att det intresset finns. Men vad dessa kategorier önskar är att de hade fått vara med direkt i utredningsarbetet och verkligen kunnat tillföra utredningen alla de erfarenheter som de onekligen har. Det gäller ju att framlägga konstruktiva förslag till lösningar. Och vilka kan känna situationen och möjligheterna bättre än de som just sliter i vardagsjobbet? Alla de starka reaktioner som kommit från lärarorganisationerna är i högsta grad berättigade. Från oppositionshåll — det gäller framför allt folkpartiledaren — har man likaså reagerat kraftigt mot att de som har den vardagsnära kontakten med svårigheterna på ett så flagrant sätt lämnas utanför. Som så många gånger skett under den debatt som förts i pressen och på andra håll har också utbildningsministern här i svaret hänvisat till det som står i direktiven för de sakkunniga, alltså att dessa »bör arbeta i god kontakt med berörda personaloch elevorganisationer»>. Ja, fattas bara annat än att de bör arbeta i god kontakt med dessa organisationer! Detta är dock något helt annat än att ha fasta medarbetare som ledamöter i utredningen eller som experter, knutna till utredningen. Skulle det inte, herr utbildningsminister, ha varit till stor hjälp om man hade tagit fasta på dessa tankegångar och utnyttjat den expertis som finns på olika håll? Vad anser utbildningsministern på denna punkt?